Herr talman! För att det inte skall bli något missförstånd i fråga om mitt yrkande vill jag säga att vi socialdemokrater givetvis står bakom alla reservationer, men jag yrkar alltså bifall endast till reservationerna 1, 2 och 4. Skillnaden mellan å ena sidan Riksbyggen och HSB och å andra sidan SBC är att Riksbyggen och HSB är folkrörelsekooperativ som tar ett mycket stort socialt ansvar. Det är skillnaden mellan de två och SBC, och den skillnaden har vi från Socialdemokraternas sida tyckt vara värd en hel del. Om man ombildar till bostadsrätt, kan de hyresgäster som vill göra det bo kvar med hyresrätt, sade Mikael Odenberg. Men i olika sammanhang har det konstaterats att fastigheter med blandade upplåtelseformer inte är något eftersträvansvärt. Erfarenheterna av sådana har visat att det råder stora brister i rättsäkerheten och därmed i tryggheten för de hyresgäster som inte vill medverka till ombildningen. En ombildning till bostadsrätt innebär att kvarvarande hyresgäster får en ny hyresvärd som troligen inte alls har samma kunskaper som den tidigare när det gäller fastighetsägande, att praktiskt och ekonomiskt förvalta fastigheten. Sedan vill jag också säga, herr talman, att vi i Sverige har världens högsta bostadsstandard. Det är vi socialdemokrater stolta över. Det har vi jobbat för och drivit fram under väldigt många år. Den nuvarande regeringen tycker tydligen att det är fel. Vi skall nu successivt tillbaka till det gamla, att folk bor efter plånbokens storlek och inte efter familjens behov. Resultatet av denna politik ser vi i dag t.ex. i London, där uteliggarnas antal ökar mycket kraftigt, och i USA där det är kravaller på grund av segregerat boende. Dessa två länder är mycket stora förebilder för den nuvarande regeringen. I frågor där det handlar om att montera ned den sociala bostadspolitiken, som har fört fram Sverige till att bli en av de ledande nationerna, är det alltid en moderat som för debatten här i kammaren. Att ni gör det med en viss stolthet tror jag alldeles säkert. Men det kan också tydas så att de andra partierna som ingår i regeringsunderlaget skamset drar sig undan den här debatten. Sedan vill jag också säga att de som bor i hyresrätt har valt att göra det av olika skäl, och jag tycker att de skall ha den möjligheten. Jag tycker att vi skall utveckla hyresrätten i stället för att göra som det föreslås i det här betänkandet.
Herr talman! Vi har i tio år haft gemensamma borgerliga reservationer i just de ärenden som finns med i det här betänkandet, så jag tror inte att Rune Evensson behöver vara orolig för att någon borgerlig ledamot av kammaren känner sig skamsen. Den kluvna inställningen som Socialdemokraterna har här dokumenteras av att Socialdemokraterna vill behålla ombildningslagen. Ni vill med lagstiftningens hjälp ge signalen till hyresgästerna: Det är bra om ni tar över, bildar bostadsrättsförening och förvärvar er fastighet! Det tycker vi är bra, och vi tillhandahåller en lagstiftning för att underlätta detta. Ni ifrågasätter inte omställningslagen. Vad ni ifrågasätter är att alla hyresgäster skall ha samma möjligheter, och jag kan inte begripa varför de som är hyresgäster i allmännyttan skall ha sämre möjligheter än hyresgästerna i det privata fastighetsbeståndet att ta ökat ansvar för sitt boende. Jag lyckades ärligt talat inte riktigt följa logiken i Rune Evenssons replik. Jag fick intrycket av att han hävdade att antalet uteliggare skulle öka i London, om man gav allmännyttans hyresgäster i Sverige möjlighet att bilda bostadsrättsföreningar. Låt mig till sist beröra frågan om särbehandlingen av HSB och Riksbyggen vid sidan om Sveriges Evensson sade att skillnaden var att HSB och Riksbyggen var folkrörelsekooperativa organisationer. Det vet jag att man brukar kalla dem. Men vad innebär det? Det är en typ av nyspråk som gör mig lika misstänksam som när man sätter ''folk'' som prefix före ordet demokrati. Vad är det som gör att HSB och Riksbyggen är mer folkrörelsekooperativa än SBC? Sanningen är att till sin uppbyggnad är SBC-föreningarna mer demokratiska. I HSB och Riksbyggen bildas föreningarna och antas stadgar av anställda funktionärer centralt, och sedan tar man in medlemmar som inte har möjlighet att påverka dessa stadgar. SBC är en organisation som långt mer genuint är uppbyggd nedifrån, en organisation som, om man ser till uppbyggnaden, är mer demokratisk. Men det skulle vara intressant att få svar på frågan: Vad är innebörden av detta folkrörelsekooperativa begrepp? Jag har ställt den frågan många gånger förut här i kammaren, och jag har hittills aldrig fått något svar.
Herr talman! När jag talar om uteliggare i London är det för att resultatet av den politik som den nuvarande regeringen för kommer att leda till samma bostadssituation som man har i London; uteliggarnas antal kommer att öka även i Sverige -- människor kommer inte ha råd att bo i de bostäder som nu kommer att byggas. När det gäller HSB och Riksbyggen är det, som jag tidigare sade, så att de har en mycket stark folkrörelsetradition. De har också verkat under många år -- man vet vad de företagen står för och vilken bostadspolitik de bedriver. Omvandling till bostadsrätter får aldrig bli ett självändamål om man menar allvar med talet om valfrihet i boendet. Detta är vår uppfattning. Det kommer alltid att finnas hushåll som varken vill eller kan ta på sig ansvar för förvaltning och ekonomi. De skall ha rätt att bo kvar i hyresrätt. Att slå vakt om och utveckla hyresrätten motverkar ett segregerat boende -- det är vår uppfattning. Det viktigaste nu är att vi i stället utvecklar hyresrätten. Man kan instämma i vad bostadsdomstolen sade i ett remissvar angående den promemoria som låg bakom förslaget i den proposition vi nu behandlar: Skälen för förslagen i promemorian har genomgående karaktär av politiska ställningstaganden, och förslagen innebär i flertalet fall en återgång till den ordning som tidigare gällde. -- Det säger ganska mycket om den förda politiken.
Herr talman! Jag blev inte klok på den stora skillnaden mellan SBC å ena sidan och HSB och Riksbyggen å den andra sidan. Återigen får vi höra det här nyspråket. Sanningen är ju den att SBC som organisation är långt mer decentraliserad och långt mindre toppstyrd än vad HSB och Riksbyggen är. De senare organisationerna har en nära koppling till Socialdemokraterna -- det är riktigt. Men jag har litet svårt att tycka att det skall vara en anledning till särbehandling i lagstiftningen. Därmed inte sagt att inte HSB och Riksbyggen gör värdefulla insatser på bostadsmarknaden, men det är inte fråga om det -- det är fråga om att här skall inga organisationer särbehandlas därför att de står ett visst politiskt parti nära. Inte heller skall vissa hyresgäster ha en sämre ställning på bostadsmarknaden därför att de har råkat hamna hos en hyresvärd som ytterst är politiker i ett kommunalt bostadsföretags styrelse. De som är hyresgäster där skall ha samma möjligheter att ta ett ökat ansvar för sitt boende genom ägande som hyresgäster i det privata fastighetsbeståndet. Det här är inte en politik som innebär att vi med politiska ställningstaganden i riksdagen tvingar på människor ett boende som de inte vill ha. Det centrala för regeringens bostadspolitik är just valfriheten, möjligheten att välja hyresrätt, som jag själv har gjort, eller bostadsrätt, som andra har valt -- var och en efter sina krav, önskemål och förutsättningar. Vad den här lagstiftningen handlar om är i stället att ge de hyresgäster som vill ta ett ökat ansvar, också ekonomiskt -- i stället för att bara betala hyresavier månad ut och månad in år efter år -- möjligheterna och instrumenten att göra det, och att se till att alla hyresgäster får samma möjligheter till det. Jag har mycket svårt att förstå varför Socialdemokraterna så envetet motsätter sig den rättvisereformen -- det är faktiskt vad det är fråga om.
Herr talman! Det är en punkt i Mikael Odenbergs argumentation, i betänkandet och även i propositionen där argumentationen är svag, och det är när man skall motivera varför man skall övergå från nuvarande regler om kvalificerad majoritet till enkel majoritet. Jag kan citera propositionen, där föredragande statsråd säger: Enligt min mening har de synpunkter som ligger bakom det nuvarande kravet på kvalificerad majoritet i och för sig goda skäl för sig. Det är självklart bäst för föreningen och de boende om alla eller nästan alla lägenheter i fastigheten är upplåtna med bostadsrätt. I betänkandet motiverar majoriteten förändringen med att säga att det inte skulle innebära några allvarliga nackdelar för föreningen eller för de boende. Jag tycker det är att handskas dåligt med så pass genomgripande saker som det är för många att ombilda boendet från en upplåtelseform till en annan. Jag tycker detta är helt onödigt, om majoritetens syfte bara är att underlätta ombildningen eller utsträcka tillämpligheten så att, som Mikael Odenberg sade, man behandlar de boende i allmännyttan på samma sätt, ger dem samma chans och samma möjligheter att, om de skulle vilja det, ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt. Det är onödigt att ändra på majoritetsreglerna. Jag tycker att de är ett bra och motiverat skydd för dem som är tveksamma, och jag tycker att det är rimligt att man går varsamt fram i de här frågorna.

Herr talman! I det sista instämmer jag med Mikael Odenberg. Det är inte svårt att som bostadsrättsförening ha hyreslägenheter i sin förening och praktiskt hantera det på ett bra sätt. Det bekymrar mig mindre. Det är mer själva ombildningen jag talar om. Jag föreställer mig att en ombildning av en hyresrätt till bostadsrätt försiggår genom diskussioner mellan de boende, där man väger argument för och emot. De beslut som fattas med bara enkel majoritet visar, menar jag, ett djupt splittrat bostadsområde -- att de boende inte på ett rimligt sätt är överens om ombildningen. Alla med erfarenheter av vad som händer i bostadsområden i frågor om allt ifrån lekplatser till målning av balkonger vet att känslorna kan bli mycket starka och motsättningarna mycket djupa och att sådana motsättningar långt ifrån främjar verksamheten i en bostadsrättsförening. Jag tycker att det skulle vara en bra spärr för att undvika djupa motsättningar mellan de boende i en bostadsrättsförening -- oavsett om de är ägare eller hyresgäster -- om man hade kvar kravet på kvalificerad majoritet, så att åtminstone två tredjedelar var överens om den här åtgärden. Syftet måste ju vara att förbättra inflytandet, att få ett mer harmoniskt och mer välfungerande boende och inte bara att ändra upplåtelseform.
Herr talman! Haken är bara att de reglerna sannolikt inte påverkar det som Rolf L. Nilson är ute efter. Det som gör att stämningen möjligen kan bli litet upphetsad i en fastighet där man diskuterar en ombildning till bostadsrätt är naturligtvis om man kommer mycket nära den gräns som är uppsatt i lagstiftningen. De som är angelägna att ombilda till bostadsrätt försöker då säkert övertala sina mer tveksamma grannar. Det problemet uppkommer oavsett om man har krav på enkel majoritet eller krav på kvalificerad majoritet. Sannolikt uppstår det fler sådana situationer om man har krav på kvalificerad majoritet. jag upprepar det -- innebär inte bostadsrättsbildningen någonting annat än att de får som de vill, nämligen fortsätta att bo som hyresgäster. Att de blir litet fler med utskottsmajoritetens förslag till lagreglering har jag svårt att se som någon avgörande nackdel.

Herr talman! De offentliga finanserna måste bringas i ordning. Utgifterna är större än inkomsterna i landet. Det håller inte i längden. Det behövs radikala åtgärder på såväl statlig som kommunal nivå. Så långt är vi säkert överens. En rad kommuner letar sparprojekt för att få balans i den kommunala budgeten. En del av sparprojekten är bättre, en del är sämre. Herr talman! Förslaget om att avgiftsbelägga boklånen på biblioteken måste nog, med förlov sagt, räknas till de allra fånigaste -- främst naturligtvis av det enkla skälet att det enda säkra är att boklånen därmed skulle minska. Några pengar att klara de kommunala budgetarna med skulle det inte ge, inte ens om bokutlåningen mot förmodan låg kvar på nuvarande nivå. Att administrera en låneavgift skulle kosta pengar. Några rutiner för detta finns inte utan måste byggas upp, och i initialskedet skulle det endast betyda ökade utgifter för kommunerna. Därtill kommer det ytterst sannolika resultatet att boklånen minskar, och frågan är om det i sista ändan ens kan bli tal om ett nollsummespel. Herr talman! Låt oss slippa sådana kostsamma experiment! En annan fråga är naturligtvis vad det kommer att få för övriga konsekvenser när våra tillgångar till bibliotek, böcker och information och andra kulturnödvändigheter begränsas. Kan det ligga ett värde i sig att litteratur och folklig bildning är allmängods? Några av oss tycks mena att det inte gör det. För några av oss är kvintessensen i valfrihet att låta folk betala för vad de vill ha av kultur, litteratur och andra konstarter. För dem är kultur en vara bland andra varor, som man betalar för. För andra åter är valfrihet att oberoende av ekonomi ha tillgång till litteratur, andra kulturyttringar och kulturaktiviteter och nödvändig information, och inte vara beroende av ett ensidigt urval utan kunna botanisera fritt i ett brett spektrum av t.ex. böcker och litteratur för att själv få välja väg i bildningsoch kunskapssökandet. Vi som lutar åt den senare definitionen av valfrihet menar att tillgång till bibliotek och avgiftsfria boklån är en demokratisk rättighet och en nödvändighet för ett jämlikt och gott samhälle. Det återremitterade ärendet om bibliotek och avgiftsfinansiering, som vi nu behandlar, har skapat en debatt, och en summering av den debatten skulle kunna vara: Biblioteken är en kommunal angelägenhet. Kulturministern bedyrar att hon tycker att litteratur och informationsmöjligheter är viktiga men avsvär sig allt ansvar för biblioteken. Moderata kulturpolitiker älskar böcker men tycker att vi skall betala för att få tillgång till dem. Diskussionerna om boklånen har haft det goda med sig att det nu har startat en folkrörelse för att rädda biblioteken. Ett enhälligt utskott har också uttalat sig för kostnadsfria boklån. Det är bra. Utskottet kommer att ordna en offentlig utfrågning för att inhämta fakta om folkbiblioteken. Det är också bra. Men det räcker inte. Kraven på en bibliotekslag har vuxit sig starka. Sverige är det enda land i Norden som fortfarande saknar en bibliotekslag. Vänsterpartiet har i många år fört fram krav på bibliotekslag, men tidigare har vi varit ensamma om det. Nu har vi en bred opinion med oss. Men, herr talman, även om riksdagen en dag beslutar om bibliotekslag, vilket jag menar är den enda möjliga utvägen ur det här problemet, hinner alltför mycket raseras innan en sådan kan träda i kraft. Det är viktigt att stoppa biblioteksslakten redan nu och gå emot alla försök att avgiftsbelägga boklån eller att privatisera biblioteken. Men inte ens detta räcker. De allra flesta bibliotek har alldeles för litet pengar till bokinköp, vilket naturligtvis är en av orsakerna till att boklånen har minskat de senaste åren. För att stimulera läsandet och få nöjda biblioteksbesökare är det tvärtom nödvändigt med höjda inköpsanslag -- trots de dåliga tiderna. Det är aldrig en bra besparing att begränsa människors tillgång till litteratur eller annan information och att reservera kunskapen för dem som kan betala för sig -- såvida man inte är ute efter att återuppleva den tid då tillgång till böcker och boklig bildning var en verklig klassfråga. Fri tillgång till information och litteratur är en av demokratins grundpelare. Att förhindra en biblioteksslakt och försvara de fria boklånen är därför ett ansvar för alla politiker som värnar om kulturen. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja citera vad C.

En bibliotekslagstiftning av sådan innebörd bör utformas så att den ger ramar för den kommunala verksamheten. Den skall givetvis inte innebära detaljstyrning och reglering. Kommunerna skall som nu driva folkbiblioteken och utforma deras verksamhet. De skall, i likhet med vad som gäller för nu lagreglerade områden av den kommunala verksamheten, i samma mån som nu kunna anpassa verksamheten till lokala förhållanden. Å andra sidan innebär en lagstiftning att staten tar ansvar för en enhetlig grundsyn och för de övergripande målen och tar på sig uppgiften att mer aktivt verka för att skapa förutsättningar för kommunerna att uppfylla folkbibliotekens målsättningar. Ett viktigt inslag i en sådan ramlag måste vara att skydda folkbibliotekens tjänster mot avgiftsbeläggning. Att detta i dag är helt nödvändigt, om inte grunderna för folkbiblioteksverksamheten skall raseras, visar de långtgående planer på att införa avgifter som finns i åtskilliga kommuner. En lagfäst avgiftsfrihet måste givetvis omfatta folkbibliotekens båda huvudfunktioner, bokutlåningen och informationstjänsten.'' Detta sade C. H. Hermansson år 1984. Man lyckades stoppa försöken då att avgiftsbelägga boklånen men -- dess värre -- någon bibliotekslag har vi ännu inte. Jag är nu förhindrad att föreslå en sådan -- det fanns inte möjligheter att vid utskottsbehandlingen framföra ett sådant förslag -- utan jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande. Vi har emellertid i Vänsterpartiet inte givit upp kampen för en bibliotekslag, en kamp som nu är inne på sitt nionde år.

Herr talman! Jag hade kunnat citera senare motioner i denna fråga, men jag tyckte att det låg ett visst värde i att gå tillbaka till 1984 och citera

Herr talman! Den 9 april hade vi här i kammaren en diskussion om bibliotekens ställning i vårt land. Ett konkret förslag från oss Socialdemokrater var den gången att riksdagen skulle ge regeringen till känna att principen om avgiftsfria boklån även i fortsättningen skulle gälla vid Sveriges bibliotek. Tyvärr gick det inte att uppnå enighet i den frågan. Mitt förslag om återremiss fann inget gehör hos mina meddebattörer. Utskottets borgerliga ledamöter tyckte inte att ett tillkännagivande var nödvändigt. Men nu, sju veckor senare, kan jag till min glädje konstatera att tonen är något annorlunda. Jag har t.o.m. sett att Jan-Erik Wikström i Dagens Nyheter har uttalat sig om att han ''tror sig få ett enigt utskott bakom sig'' då det gäller de avgiftsfria boklånen. Min reflexion när jag läste detta var: Det var väl tur att vi socialdemokrater och vänsterpartisterna yrkade återremiss! Vad skulle annars kulturministern ha sagt när landets författare uppvaktade i frågan?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 Bokbussar, filialer och arbetsplatsbibliotek har lagts ned eller hotas av nedläggning. Jag vill betona att all nuvarande verksamhet naturligtvis inte skall cementeras. Det finns omstruktureringar som är bra och som det är nödvändigt att göra. Det finns rationaliseringar av verksamheter, som rätt planerade och rätt genomförda kan bli mycket positiva. Men den nedmontering av biblioteksverksamheten som nu debatteras på sina håll tycker jag är förödande. Vid den nu avslutade utskottsbehandlingen har vi socialdemokrater framfört fyra förslag som vi anser har den största betydelse för den framtida biblioteksverksamheten. För det första föreslås att riksdagen skall ställa sig bakom ett uttalande som slår fast vikten av att upprätthålla principen om avgiftsfria boklån. För det andra föreslås att kulturutskottet skall inbjuda till en offentlig hearing gällande folkbiblioteken. För det tredje har vi en begäran om att regeringen skall uppdra åt statens kulturråd att belysa effekterna av genomförda och planerade besparingar på folkbiblioteken samt att kontinuerligt rapportera om biblioteksväsendets utveckling. För det fjärde föreslås att riksdagen skall begära att regeringen tillkallar en parlamentarisk utredning med uppdrag att precisera målen för den nationella bibliotekspolitiken och att pröva förutsättningarna för att införa en bibliotekslag av det slag som finns i övriga nordiska länder. När det gäller de två första förslagen har det nu uppnåtts enighet i utskottet, och det gläder mig. Nu kan vi här i riksdagen markera betydelsen av de avgiftsfria boklånen och på så sätt också lyfta fram bibliotekens betydelse som demokratiska kulturinstitutioner. Jag hävdar att biblioteksverksamheten är en nationell angelägenhet. På biblioteken skall vi alla även i fortsättningen -- oavsett ekonomiska förutsättningar -- fritt kunna söka information och öka vår bildning med böckernas hjälp. Biblioteken har en unik och central position i vårt samhälle. Vid en debatt tidigare i år sade kulturministern i kammaren: ''Jag tycker att det viktigaste just nu vid sidan av opinionsbildningen är att stötta våra kommunalpolitiker.'' Jag hoppas, herr talman, att det beslut som vi nu kommer att fatta i riksdagen innebär ett sådant stöd. Men då gäller det naturligtvis att vi ger klara och raka besked. Vissa uttalanden från vissa politiker gör att folk kanske tvivlar. Finansministern har t.ex. talat om betalda lånekort. Från Birgitta Wistrand -- som skall upp i talarstolen senare -- har man hört uttalanden om biblioteksverksamheten i stort, som jag tror kan ge många felaktiga signaler ut i landet. Herr talman! Låt mig återgå till Socialdemokraternas krav. Från socialdemokratiskt håll har vi tidigare förhållit oss avvaktande till kravet på bibliotekslag. Vi har tyckt att biblioteken bäst försvaras genom att medborgarna känner ett aktivt ansvar för dem. 80 talets positiva trend gav ingen anledning till omprövning av den här ståndpunkten. Nu är emellertid läget ett annat. Den ideologiska synen på folkbiblioteken håller på att förändras. Nu hotar inte bara nedläggning av enstaka filialer och minskat öppethållande. Nu står bibliotekens roll som demokratiska kulturinstitutioner på spel. I ett otal kommuner är man beredd att skära ner på biblioteken för att spara några futtiga promille i den kommunala budgeten. Herr talman! Jag är då inte främmande för en utredning gällande bibliotekslag. I varje kommun skall finnas ett bibliotekssystem som garanterar kommunens innevånare avgiftsfri tillgång till bibliotekets basservice. Nog borde man kunna kräva en kommunal biblioteksplan. Än en gång bör det påpekas att ett väl fungerande biblioteksväsende är en nationell angelägenhet. I dag förmedlar biblioteken över 90 miljoner boklån! Jag tycker att Sverige är helt fantastiskt på det viset. Man talar i dag om vissa nedgångar i utlåningen. Men vi skall konstatera att under de senaste 20 åren har ökningen av bibliotekslån varit Folkbiblioteken är informationscentraler och lokala kulturcentra. De är också en förutsättning för ett väl fungerande utbildningsväsende -- från förskola till högskola. Därmed är folkbiblioteken inte bara en garant för människors tillgång till ett kulturutbud utan också för informations och yttrandefriheten och för möjligheterna till ett livslångt lärande. Vi har alla ett gemensamt ansvar för biblioteken! Herr talman! Jag kan konstatera att efter återremissen har enighet nåtts i två -- för oss socialdemokrater -- viktiga frågor. Det är positivt att hela utskottet nu delar våra värderingar och i betänkandet förtydligar principen om de kostnadsfria boklånen. Herr talman! I de frågor där vi inte vunnit gehör kommer vi socialdemokrater att återkomma. I dag yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det glädjer mig att Stina Gustavsson nu så tydligt poängterar det som man vid den förra debatten i kammaren inte ville ta upp till förnyad diskussion. I dagens läge tycker jag att det är viktigt att vi gör ett tillkännagivande. Nu har vi blivit eniga om det. Jag hoppas att Stina Gustavsson tillsammans med alla oss andra som slåss för biblioteken i Sverige ställer upp och tydligt för ut det här budskapet från riksdagen så att det går hem hos kommunalpolitiker i alla läger ute i landet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag. Jag välkomnar verkligen debatten om bibliotekens framtid. Det är viktigt för oss som värnar om biblioteken att det äntligen börjar diskuteras varför bibliotekslånen minskar och varför besöken inte ökar. Av diskussionen mellan Stina Gustavsson och Ingegerd Sahlström framgår vad vi har talat om i utskottet. Jag behöver således inte upprepa det i mitt anförande. Jag tycker också att det är betydelsefullt att man träffar dem som har synpunkter och lyssnar till de åsikter som finns. En hearing kommer därför att äga rum under hösten. Frågan om bibliotekslag har varit uppe två gånger under våren. Jag vill ta upp de synpunkter som Jan Erik Wikström och Elisabeth Fleetwood framförde då, nämligen att en bibliotekslag inte på något sätt skulle lösa de problem som biblioteken har i dag. Det blir en minimilag. I de nordiska länder där man har en sådan lag gäller det oftast bara tre aspekter. Det står att kommunerna skall ha bibliotek, bibliotekarierna skall vara yrkesutbildade och boklån skall vara avgiftsfria. Som redan har framkommit har vi i Sverige hunnit en bra bit till. Vad man inte alls får klart för sig när man har hört på de tidigare talarna är att det inte finns något annat ställe där man så mycket har satsat på biblioteken som ute i kommunerna och där man ständigt sedan 1976 har fått ökade anslag. I den debatt som det hänvisades till tidigare och som bl.a. jag har fört i massmedia, tycker jag att det hade varit viktigt att diskutera hur det kommer sig att det trots denna resursökning inte har skett mer, att det inte lånas mer på biblioteken och att fler inte besöker dem. Jag tror därför att det är viktigt med denna diskussion och att kommunalpolitikerna får detta stöd, så att de kan fatta beslut, inte under hot utan i rätt takt, så att det bästa inte blir det godas fiende. Det är tydligen inte så fruktansvärt som det sägs i debatten. Jag har just fått en skrift om folkbiblioteken just, maj 1992. Där sägs det att det trots det dystra läge som de flesta bibliotek befinner sig i finns kommuner som vidtar åtgärder som ökar kostnaderna under 1992 och/eller 1993. Det gäller En fråga som hittills inte har tagits upp i dag är det ekonomiska läge som våra kommuner befinner sig i. Det är faktiskt något som vi har ärvt från den tidigare regeringen. Det är synd att devalveringen i början av 80-talet gjordes. Om vi hade sluppit den, kanske vi inte hade behövt komplettera världens lågkonjunktur i dag med vår egen. Jag tror därför att det är viktigt att man diskuterar kostnader och kostnadseffektivitet även när det gäller en så viktig fråga som biblioteken. Det är angeläget att slå fast att det skall vara effektivitet, även om det är fråga om en viktig uppgift som man har, att denna uppgift kan fullgöras på olika sätt och att verkligheten har förändrats. Det betyder att biblioteken också måste förändras. Utbildningen kanske måste förändras. Om man tar del av alla de brev och samtal som jag har fått, kan man också se att det pågår en förändring och att det mellan biblioteken finns en ganska stor åsiktsskillnad om vad man egentligen skall ägna sig åt. På en del bibliotek anser man att biblioteken i första hand skall arbeta med skolungdomar och universitetsungdomar och ägna sig åt kunskapsaktiviteter. På andra bibliotek känner man att det viktigaste är kulturuppgiften, som handlar om att intressera människor för böcker och läsning. Så länge denna interna diskussion pågår, är det naturligtvis mycket svårt att komma till rätta med hur bibliotek skall se ut. Kanske skall biblioteken se olika ut. En del bibliotek skall kanske ägna sig åt kunskapsaktiviteter, medan andra kanske skall ägna sig mer åt att intressera människor för böcker och läsning. Många kommuner har även fått en tredje uppgift som hänger samman med att det under det förra decenniet byggdes väldigt många stora och mycket vackra huvudbibliotek. I dessa har man fått kulturcentrum. Det är en helt annan uppgift som kräver en helt annan kompetens än den som bibliotekarier ofta har. Det är mycket viktigt att komma fram till att alla bibliotek kanske inte skall göra allt. Alla kanske inte skall kunna allt. Det här handlar mycket om detta, dvs. att hitta en bra struktur. Men det måste kommunerna själva kunna lösa. Det är svårt att lösa sådana frågor under hot och då kommunerna omyndigförklaras, som det ju är fråga om om man fattar beslut om en bibliotekslag. Förutom att jag yrkar bifall till utskottets förslag hoppas jag att biblioteken fortsätter sin omprofilering och sina omprioriteringar, så att våra ungdomar kan få ta del av det vetande som finns där och så att våra barn och ungdomar får möjligheter att lära sig mer av vårt gemensamma kulturarv. Jag tror att det kan vara lätt att ta till överord i detta sammanhang och bara bygga på känslor. Jag tror att vi behöver både kunskaper och känslor i denna viktiga fråga.
Herr talman! Kunskap är viktig, och förändringar är också viktiga. Jag skulle vilja påstå att det ute på våra bibliotek sker kontinuerliga förändringar. Man anpassar sig till olika behov, man förnyar och man utvecklar. Men det är sannerligen svårt att förnya och utveckla om man lever under sparbeting som inte är i paritet med verksamheten. När Birgitta Wistrand talar om kostnader är det intressant att veta att det kostar 27--30 öre per invånare i en kommun att driva biblioteksverksamheten. Det tycker jag att vi skall ha råd med i det här landet. Det gläder mig att Birgitta Wistrand nu yrkar bifall till hemställan i betänkandet och att hon också talar om avgiftsfria boklån. Jag måste bara få ställa en fråga: Har Birgitta Wistrand ändrat sig när det gäller de avgiftsfria boklånen? Jag kan erinra mig att det inte var så väldigt länge sedan som hon talade om att det var rimligt att betala för bibliotekstjänster.
Herr talman! Vad jag menar är att alla pengar, ören eller kronor som kommuninvånarna betalar skall användas på ett bra sätt. Det är ingenting som säger att det skall vara just 30 öre. Vad jag vill komma åt är att det är viktigt att se att dessa pengar används på rätt sätt. I dag kostar ett boklån ungefär 100 kr. Det är pengar det också, eller hur? Jag har aldrig föreslagit att det skall läggas avgifter på boklån rakt av. Jag har föreslagit att man skulle kunna tänka sig ett medlemskort på biblioteken och att vuxna får betala för ett sådant. Jag tror fortfarande att det är betydelsefullt. Det finns en fråga som vi inte har tagit upp här men som diskuteras mycket ute i bibliotekskretsar, nämligen det stora svinnet. Detta skulle vara en garanti för att människor känner ansvar för att de får ta del av böckerna. Ett medlemskort skulle kunna ge ett ringa, men dock, bidrag till en kontakt mellan bibliotek och låntagare. Jag skulle gärna vilja kalla låntagaren för kund. Då skulle man kunna bygga upp en ordentlig relation. Jag har alltså sett detta, inte som en avgift på boklån, utan som ett medlemskort. Och jag har sagt att man skall betala pengar för detta medlemskort. Jag har även föreslagit att man skulle kunna tänka sig läsecirklar på biblioteken när det gäller nya böcker. Vi vet ju att biblioteken har satsat mer på facklitteratur och referenslitteratur och inte så mycket på lättare skönlitteratur. Jag tycker att det skulle vara rimligt att människor betalade en slant för att få delta i en sådan läsecirkel och sedan överlämnade böckerna direkt till biblioteket. Det skulle gynna både dem som fick läsa böckerna, men också biblioteket som helhet. Jag tycker inte att detta är att föreslå avgift på boklån. Det skulle också vara trevligt att ha t.ex. en bokhandel i biblioteket. Det finns alltså många nya förslag som jag tycker att vi skall diskutera och som inte alls handlar om att lägga avgift på böcker. Men någonstans är det tydligen bara det som vi kan tala om. Det är synd.

Herr talman! Jag har inte använt ordet lönsamhet, och jag tror inte att vi skall använda det ordet när det gäller biblioteken, för då hamnar vi nog helt fel. Däremot har jag använt ordet effektivitet. Jag tycker att det handlar om både en inre och en yttre effektivitet. Oberoende av om det gäller pengar eller inte skall man göra det som är rätt för låntagaren, för kunden, för kommuninnevånaren, ja, för den som kommer till biblioteket -- vad vi nu än väljer att kalla den som kommer dit. Jag tror att det är viktigt att den som kommer till biblioteket känner sig välkommen, att den som kommer dit får service. Det skall inte vara så, att man bara är just en låntagare. I stället är man en person som är intressant för dem som arbetar på biblioteket. Det är alltså fråga om olika behov här. Jag kommer tillbaka till den andra uppgiften, vilken vi inte har talat särskilt mycket om och som handlar om att ställa upp för ungdomar och studenter när det gäller deras studier. Vi som vill bygga Europas bästa skola sätter självklart mycket stort värde på det som görs på biblioteken. Men samtidigt tycker jag att vuxna, som för sitt arbetes skull begär service av biblioteket, givetvis skall betala för denna service -- så står det också i den danska bibliotekslagen. Jag tycker att det är viktigt att konstatera att det är fråga om olika saker här. I fråga om biblioteken handlar det alltså inte om bara en enda sak. Men när Ingegerd Sahlström talar om biblioteken låter det som det vore fråga om en enda enhet. Det går dock inte att jämföra en liten filial på landet eller en bokbuss med ett stort huvudbibliotek vare sig när det gäller personalen eller när det gäller de krav som kan ställas på biblioteket. Därför tror jag att det är viktigt att den här debatten också handlar om vilket slags bibliotek som skall göra vad. Vad är lämpligast för det ena eller det andra biblioteket? Så länge vi inte vill föra den debatten är det väldigt svårt att gå vidare med det förändringsarbete som både Ingegerd Sahlström och jag vill åstadkomma. Bägge två anser vi väl att biblioteken är centrala och betydelsefulla och att de bör förändras.
Herr talman! Birgitta Wistrand säger att det här med en bibliotekslag inte är så spännande. Det är i stort sett bara tre saker som nämns i det sammanhanget -- bl.a. att bibliotekarierna skall vara utbildade, enligt den mellersta punkten. Men jag tycker faktiskt inte att det är så dåligt. Om vi hade en bibliotekslag skulle det innebära -- även om den bara innehöll nämnda tre punkter -- att det gick att förhindra att man, som sker på vissa håll, överlåter biblioteksverksamhet på pensionärer. I och för sig skall pensionärerna känna sig välkomna på biblioteken. Men de skall inte behöva utföra ett oavlönat arbete. Vidare är de sannerligen inte utbildade bibliotekarier. Man skulle också ha kunnat undvika att -- som sker i vissa kommuner -- bibliotek bjuds ut till högstbjudande, oavsett vem det är. Det kan ju vara politiska partier eller organisationer som erbjuds att ta över biblioteken. Det är en framtid som jag tycker verkar ganska skrämmande. Jag undrar om Birgitta Wistrand verkligen tycker att det här är bra. Slutligen vill jag säga att jag är fascinerad av Birgitta Wistrands uttalande här: Det är viktigt att förena känsla och kunskaper när man diskuterar bibliotek. Litet senare säger hon att det är viktigt att man bygger upp en relation mellan låntagare och bibliotekspersonal via ett betalkort. Det var, som sagt, fascinerande att höra detta. Men jag måste fråga: Att uttala sig så, är inte det att låta känslorna rusa i väg och att låta dem styra litet väl mycket, Birgitta Wistrand?

Herr talman! Jag skulle vilja fråga om Birgitta Wistrand har besökt något bibliotek under de senaste åren. Jag är kanske inte en flitig men en tämligen regelbunden biblioteksbesökare, och jag har funnit att det finns många olika slags bibliotek. Dels ser biblioteken olika ut, dels har de olika böcker. En sak som de emellertid har gemensamt -- åtminstone hitintills -- är att det har kunnig, engagerad och väl utbildad personal som verkligen går in för att hjälpa låntagarna och besökarna till rätta, som försöker skapa goda relationer och sprida god litteratur genom att visa vägen till bildning och kunskap på de olika sätt som bjuds på bibliotek. Detta är det viktigt att slå vakt om. Det verkar nästan litet fånigt att fortsätta denna debatt, eftersom vi diskuterar betänkandet avseende kostnadsfria boklån, och jag är glad över att kunna konstatera att Birgitta Wistrand har ändrat sig på den här punkten. Jag ser fram emot att Birgitta Wistrand efter att fått höra många kloka argument nu och framöver kanske ändrar sig även när det gäller en bibliotekslag.
Herr talman! Jag har aldrig föreslagit avgifter på bibliotekslån. Jag har alltså inte ändrat mig, och jag tycker detsamma som jag hela tiden har tyckt. Jag finner det också litet svårt att ta emot frågor av typen om jag någonsin har besökt ett bibliotek. Ett av skälen till att jag arbetar så mycket för och med bibliotek just nu är att jag under de senaste 35--40 åren har besökt kanske ett bibliotek i veckan. Det bidrager till att jag lär mig litet grand, inte mycket. Jag är inte utbildad bibliotikarie, men jag tycker att det är viktigt att värna om en kvalificerad utbildning. Det finns mycket som kan göras. Vi måste alltså underlätta för den förändring som är på väg, men som på olika sätt hindras. Genom att hota kommuner med en bibliotekslag får vi inga lösningar -- det är långt dit än. Det är också viktigt att man på bibliotek där man aldrig varit utsatt för det här med nedskärning får tid till att tänka över vad det skulle betyda för dem att få minskade resurser. Det kan vara ett första steg till att diskutera inriktning och omfattning av verksamheten.

Herr talman! Efter att ha hört Birgitta Wistrand tala om att hon har besökt ett antal bibliotek under ett antal veckor under ett antal år, måste jag ställa frågan: Har inte Birgitta Wistrand märkt att biblioteken i Sverige är olika, eller är det samma bibliotek som Birgitta Wistrand har besökt? Det som hotar ute i kommunerna är att bibliotekens differentiering kanske försvinner. Det är det som sker när man lägger ned filialbibliotek, bokbussar och arbetsplatsbibliotek. Då försvinner mångfalden. Det är den som åtminstone jag vill värna om.

Herr talman! Ärendet gäller FiU23 och heter, som Det skulle man uppnå genom ett enhetligt system. Det är vi nog med på allihop. Jag vill dessutom instämma i det P.O. Håkansson sade, att det var onaturligt med delningen av frågan på två utskott. Annars kunde det kanske ha blivit en riktig förenkling. Utskottet konstaterar att ''lagförslaget inte innebär någon förändring i omfattningen i uppgiftsskyldigheten i förhållande till de regler som gäller för närvarande''. Då kan man undra litet grand över vad det är som man har ändrat. Vidare sägs: ''Näringsidkarnas ställning försämras således inte genom det nu framlagda förslaget.'' Nej, det gör den inte, men den förbättras inte heller. Vi vill alltså påstå att det här är en integritetsfråga. Det borde finnas möjligheter för företagarna att vägra att lämna vissa statistikuppgifter som kan vara av känslig natur. Då sägs det i betänkandet att man inte kan instämma i detta, för det skulle störa statistikens innehåll. Det kan ju inte vara fråga om att störa en statistik som består av ett stort antal uppgifter när det här endast kan vara fråga om några enstaka företag och kanske inte ens alla statistikuppgifter, utan sådana som företagen anser vara känsliga. Statistik får aldrig bli ett självändamål. Där borde man fördjupa sig mer. Vi vill starkt understryka det vi har sagt i vår reservation, att det borde finnas möjligheter för de enskilda företagen att befrias från att lämna känsliga uppgifter. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3 under mom. 3.

Herr talman! Det finns egentligen en bred samstämmighet i utskottet om att det är bra att statistikreglerna förs samman i en lag. Från socialdemokratisk sida anser man nu att även jordbrukets uppgiftslämnande borde kunna regleras i samma lag och inte i en speciell lagstiftning. Som utskottsmajoriteten framhåller är kraven på uppgifter från jordbruket delvis andra. Det har därför ansetts lämpligt att dessa regleras i en speciell, separat lag. Jordbruket är nu inne i en omställningsperiod i samband med anpassningen till EG-reglerna. Förhoppningsvis kommer det inte att finnas behov av en speciell lagstiftning för jordbruket när denna anpassning om några år är klar. Den lagen kan då avskaffas. Från socialdemokratiskt håll vill man också ha med arbetsskadestatistik i den generella lagen. Detta skulle innebära en onödig komplikation för lagstiftningen. Att försöka skapa generella regler för alla branscher, med de mycket olika specifika förhållanden som finns, skapar fler problem än det löser. Det skulle heller inte tillföra något nytt, eftersom vi redan i dag har tillgång till alla de uppgifter vi behöver för att kunna bedöma utvecklingen på det här området. Slutligen har Ny demokrati reserverat sig för att företag skall kunna vägra att lämna statistikuppgifter med hänvisning till kommersiell sekretess. Det aktuella förslaget ändrar inte dagens praxis, och något stort sekretessproblem har inte de nuvarande uppgiftskraven skapat. Så kommer knappast heller att ske i framtiden. Om företagen däremot helt på egen hand skulle kunna bestämma vilka uppgifter som skulle lämnas, skulle resultatet troligen bli en statistik så full av felkällor att den i stora delar skulle vara oanvändbar. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag är ense med Tom Heyman när han konstaterar att kraven på jordbruksnäringen säkert är annorlunda jämfört med olika andra näringsgrenar. Men att ta det som intäkt för att jordbruksnäringen skall hanteras särskilt tycker jag och övriga socialdemokrater inte är korrekt. I stället för att ge en möjlighet att samla in samma typ av statistikunderlag från jordbruksnäringen inskränker man den möjligheten. Det är detta vi tycker är beklagligt. Vi hade säkert kunnat lösa den motsättningen om vi hade fått ha en gemensam beredning av detta ärende. Nu har vi inte kommmit dit. Jag konstaterar bara att vi kanske skall kunna hålla kvar den enighet som Tom Heyman och även Bo G. Jenevall uttalar tills nästa gång vi får tillfälle att hantera den här frågan.

Fru talman! Dagens debatt handlar om det estniska och litauiska guld som deponerades i Sverige vid andra världskrigets början och som 1940 utlämnades till Sovjetunionen. Men rubriken till dagens betänkande är en annan, nämligen Det här är inte riktigt lyckligt. Det svenska samarbetet med Central och Östeuropa omfattar betydligt mer är kompensation för det utlämnade guldet. Det viktigaste i det samarbetet är givetvis de långsiktiga åtaganden som Sverige, och andra länder, gör för att steg för steg återknyta de ekonomiska, politiska och mänskliga kontakterna mellan de etablerade demokratierna i väst och de nya demokratier som nu försöker etablera sig på den sovjetiska kommunismens ruiner. Om huvuddragen i det samarbetet råder enighet i riksdagen. Sovjetunionen var en skamlig handling. Man kan möjligen på ett intellektuellt plan begripa eller försöka förstå hur samlingsregeringen resonerade, men man kan aldrig försvara beslutet på några moraliska grunder. Vi har alltså en hedersskuld att betala tillbaka. Det naturliga skulle givetvis vara att samma guld som deponerades här i Sverige nu återlämnades, gärna i högtidliga former med flygande fanor och klingande spel. Men till skillnad från andra länder som fick ta emot baltiska gulddepositioner, t.ex. Storbritannien, har inte Sverige den möjligheten. Guldet finns ju inte kvar. Det har redan lämnats ut -- till fel mottagare. Det är just det som är utgångspunkten för debatten. Guldet som sådant kan alltså inte återställas, annat än om man på något mystiskt sätt skulle kunna åstadkomma beslut i den riktningen i det ryska parlamentet. Vad som återstår för vår del är att i någon form kompensera Estland och Litauen för den skada de lidit genom samlingsregeringens agerande. Ingenting utesluter givetvis att kompensationen sker i form av guldtackor, om detta bedöms lämpligt av de baltiska ländernas företrädare. Eftersom det guld som deponerats här inte finns kvar måste givetvis kompensationen ske med svenska medel. Det innebär ofrånkomligen att den svenska budgeten belastas på det ena eller andra sättet. Jag skall gärna erkänna att jag hade föredragit att denna guldkompensation hade behandlats som en fråga för sig, vid sidan av de medel som ställts till förfogande för östsamarbetet. Det är visserligen inte alls säkert att detta hade inneburit att en större totalsumma hade avsatts. Statsbudgeten innebär ju ofrånkomligen restriktioner, oavsett vilken regering det är och vilken riksdagsmajoritet som föreligger. Men däremot skulle man ha kunnat tydligt markera att det här var fråga om att kompensera för ett oacceptabelt förfarande med estniska och litauiska statsmedel, något som skulle ha varit moraliskt nödvändigt även om inte ett öre hade avsatts för samarbete med länderna i Öst och Den socialdemokratiska regeringen hade kunnat ta ett sådant initiativ i höstas, om inte förr så efter den misslyckade statskuppen i Moskva. Den nya regeringen hade kunnat ta ett liknande initiativ senare under hösten. Nu har vi i stället fått en situation då kompensationen för det utlämnade guldet behandlas i en klump med övriga medel för Efter begäran från utskottet om precisering av hur regeringen har tänkt sig att finansiera guldkompensationen, finns nu ett förslag som innebär att ramen för östbiståndet i år utökas, samtidigt som den föreslås minska under 1993/94. Det är inte ett idealiskt förslag, men av de tillgängliga alternativen är det i varje fall det minst dåliga. Socialdemokraterna i utskottet stöder förslaget, även om de genom ett särskilt yttrande vill ge intryck av motsatsen. Regeringen kritiseras i det särskilda yttrandet för att den inte anvisat någon annan finansiering än den som sker via östbiståndet. Jag kan som sagt hålla med om att lösningen inte är idealisk. Men socialdemokraterna redovisar inte tillstymmelsen till alternativ. De har haft lång tid på sig att presentera ett sådant, både när de satt i regeringen och därefter, men ingenting har kommit. Jag har på ett sätt nästan större respekt för den linje som Ny demokrati för någon månad sedan företrädde här i kammaren, nämligen att guldet skulle finansieras från de pengar som avsatts för ulandsbistånd. Det är visserligen från mina utgångspunkter och värderingar oacceptabelt att låta u-länderna lida för något som Sverige bör klara upp på egen hand. Men förslaget innebar i varje fall att en finansiering redovisades utifrån de prioriteringar som detta parti har. Av någon anledning presenterar Ny demokrati i dag ett annat förslag, nämligen att riksbanken skall åläggas att till statsverket inleverera de behövliga medlen. Ett likartat förslag presenteras av vänsterpartiet, som vill att riksbanken skall ta medel ur sin reserv. Detta är bara skenmanövrer. Förslaget att låta uländerna betala var i varje fall ett förslag med tydligt erkända konsekvenser. Minus på ett ställe och plus på ett annat. Nu försöker Ny demokrati och Vänsterpartiet i stället att dölja att varje försök att kompensera det utlämnade guldet måste kosta. Frågan om inleveranser från riksbanken har prövats, och ett enigt finansutskott har avvisat den vägen som varande oframkomlig. Visst kan man sätta sig över finansutskottets bedömning, men det är inte gratis att göra det. Det leder till, som finansutskottet påpekar i det yttrande som utrikesutskottet refererar i dagens betänkande, att budgetunderskottet ökar, vilket i sin tur givetvis påverkar utrymmet för annat, u-landsbistånd eller vad det nu kan vara. Som finansutskottet uttrycker saken, innebär detta förfaringssätt, om man nu skulle välja det, i praktiken att ett nytt ofinansierat anslag förs upp på listan över alla övriga utgifter som vi har att ta ställning till. Jag inser att det säkerligen är därför som socialdemokraterna inte har föreslagit någonting sådant. De vill åtminstone inte ge intrycket av att det skulle gå att ta fram en finansiering som inte på något sätt märks i statsbudgeten. Därför finner jag, även om man kan beklaga det, att det inte finns något alternativ tillgängligt utöver det som regeringen har föreslagit och som utskottets majoritet ställt sig bakom. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tycker att herr Holmbergs anförande i många stycken var mycket bra. Men jag tycker inte om att han blandar ihop oss med tidigare kommunister. Vänsterpartiet, tidigare vpk, var kommunister. Det var de som var erövrarna och utpressarna till vilka vi sände de förskingrade medlen. Det är den gamla historien, och den har sannerligen inte Ny demokrati något att göra med. Vad vi har att göra med är vad som sker nu. Regering efter regering gör samma ömkliga och tveksamma markeringar. Det ungefär som om man säger: Tja, kanske det, på något sätt och så småningom, när vi har sett om vi kan finansiera. Huvudsaken i detta är inte alls finansieringen. Huvudsaken är betalningen, herr Holmberg. Jag hoppas att vi är överens på den punkten. Att Ny demokrati har kommit med två olika förslag i utskottet beror på att vi första gången försökte få folk med på ett förslag som visade sig vara helt omöjligt. Alla bet sig fast vid bordskanten, och det gick inte. Nästa gång kom vi med ett annat förslag för att få det att bli bättre och se snyggare ut än vad det nu gör. Det är vad vi har försökt göra.
Fru talman! När jag hörde Bengt Hurtig gjorde jag den reflektionen att den historiska belastning som han talade om till icke oväsentlig del drabbar just hans eget parti. Ny demokrati kan naturligtvis av lätt insedda skäl inte drabbas av detta, eftersom partiet inte ens existerade när förtrycket pågick. Däremot är det uppenbart att man här använder samma metod som Vänsterpartiet. Det förvånar mig egentligen inte. Det är fråga om två partier som var och en på sitt sätt spelar på föreställningen att det skulle gå att trolla fram betalning av något som är angeläget utan att det märks någonstans. Jag vill påminna om att Ny demokrati mig veterligen är representerat i finansutskottet. Vid behandlingen i finansutskottet fann Ny demokrati ingen anledning att göra någon som helst markering gentemot de påpekanden som finansutskottet gjorde om hur oframkomlig den väg är, som nu återfinns i Ny demokratis reservation till utrikesutskottets betänkande, vilken Ian Wachtmeister försöker försvara.

Fru talman! Det är naturligtvis den samlingsregering som satt under kriget som bär ansvaret för just detta beslut att överlämna Bengt Hurtig. Men det kanske ändå är på sin plats att påminna om att skälet till att kommunistpartiet inte satt med i samlingsregeringen var att den politik man då förde bl.a. innebar ett enstusiastiskt stöd till den sovjetiska ockupationen av Baltikum.

Fru talman! Låt mig inledningsvis slå fast, så att det inte skall råda något tvivel om det, att vi socialdemokrater liksom utskottet i övrigt anser att Estland och Litauen skall ersättas för den guldreserv som dessa länder deponerade i Sverige 1940, det s.k. baltguldet. I debatten är det alltså inte frågan om utan hur. Anledningen till att ärendet över huvud taget tar kammarens tid i anspråk är att frågan varken väckts eller beretts på ett acceptabelt sätt. Ersättningen för baltguldet fanns inte med i budgetpropositionen. Det hade varit rimligt för en utgiftspost av den här storleksordningen. Trots detta utfäste utrikesministern kort efter det att budgeten lagts på riksdagens bord att guldet skulle kompenseras. Till en början skedde detta utan att regeringen alls redovisade hur kompensationen skulle se ut. Senare framkom i tidningsintervjuer och här i kammaren att regeringens avsikt var att finansiera guldet, värt 273 milj.kr. i dagens penningvärde, från de i budgetpropositionen utfästa miljarderna för östsamarbete. Det måste anses mycket märkligt att regeringen inte tänkte på baltguldet i arbetet med budgetpropositionen. Det var ju inte precis någon ny och oförutsedd fråga som plötsligt dök upp och krävde en snabb och extraordinär behandling. Nej, vi vet alla att det i stället rör sig om ''en historisk belastning i Sveriges relationer med dessa båda länder'', som utrikesutskottet skrev i ett betänkande tidigare i år. Om kompensationen för baltguldet i vederbörlig ordning hade tagits med i budgetpropositionen, hade vi socialdemokrater haft möjlighet att i vårt budgetalternativ finna en anständig finansiering för detta. Nu blev det inte så. I stället kom frågan på bordet under pågående utskottsarbete med budgetpropositionen -- inte från regeringen utan från utskottsmajoriteten, som ville att utskottet skulle lägga fram förslag till finansiering av kompensationen för baltguldet. Några olika varianter till finansiering presenterades, men de gick alla ut på att ta pengar ur redan utlovat bistånd. Det är något som, såvitt jag förstår, inte heller Centern och Folkpartiet tyckte var särskilt tilltalande. Frågan remitterades till finansutskottet i hopp om att man där kunde hjälpa oss i utskottet ur det finansiella trångmål regeringen försatt oss i. Men inte heller det gav någon lösning. På förslag av oss socialdemokrater återremitterades frågan till regeringen med en begäran att regeringen skulle återkomma till riksdagen om hur man hade tänkt sig att baltguldet skulle kompenseras. Regeringen återkom i kompletteringspropositionen, men gjorde det enkelt för sig genom att inte redovisa något annat förslag till finansiering än med hjälp av östbiståndet. Vi tvingas konstatera att regeringen i så att säga oträngt mål själv initierat denna historiskt belastande fråga genom att utfästa en kompensation, men inte förmått leva upp till de utfästa löftena. Från socialdemokratiskt håll har vi deklarerat att vi inte ansett den nu för kammaren presenterade lösningen utgöra en kompensation. Östmiljarderna har ju redan utfästs för konkreta åtgärder. Flera länder, som t.ex. Lettland och Polen, har också skäl att förvänta sig att få ta del av Sveriges östbistånd. Nu får de i stället indirekt vara med och betala kompensationen för baltguldet. Regeringens förslag bär ett tydligt drag av att tala med dubbla tungor. Fru talman! När den socialdemokratiska regeringen 1988 presenterade det första treåriga Östeuropaprogrammet, gjorde delar av oppositionen stort väsen av att 300 milj.kr. per år togs från icke ianspråktagna medel inom biståndsanslaget. Det var inte något beslut som vi var stolta över. Men då såg vi det som enda möjligheten när utrymme snabbt behövde skapas i en i praktiken redan färdigställd budget. Regeringen och utrikesutskottet deklarerade då att det var en tillfällig lösning. Det var redan då uppenbart att betydligt större belopp skulle behövas så småningom, även om vi då i vår vildaste fantasi inte kunde föreställa oss den utveckling som sedan följde i Europa. Därför välkomnade vi regeringens förslag i januari om att en miljard utanför den ordinarie biståndsbudgeten skulle anslås för samarabete med Central och Östeuropa. I vår motion med rubriken En ny chans för Europas folk har vi konkret beskrivit hur vi anser att stödet till Östeuropa skall läggas upp. I korthet går det ut på att huvuddelen av stödet skall ges till kunskapsutvecklande bistånd genom BITS, till folkrörelser och enskilda organisationer gemom Svenska instititutet och till näringslivsbistånd genom SWEDECORP. Dessutom föreslår vi ett betydande utrymme för insatser tillsammans med andra länder och biståndsgivare. Huvuddelen av insatserna bör gå till länder i vårt närområde såsom Östersjöregionen, dvs. Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland -- särskilt S:t Petersburgsområdet. Också Tjeckoslovakien och Vitryssland, och andra stater som kommit ur Sovjetväldet, skall enligt Socialdemokraterna kunna få del av resurserna beroende på den politiska utvecklingen. De nyvunna demokratierna är i fara om man inte snart får fart på ekonomierna. Därför är det särskilt angeläget att de budgeterade Östeuropamiljarderna verkligen går till projekt som gynnar utvecklingen och inte urholkas av finansieringen för återbetalningen av baltguldet. Vi socialdemokrater anser att det är är fråga om två helt olika saker. Fru talman! Det är regeringen som har tagit upp denna fråga och inte har kunnat hantera den. Estland och Litauen har uttryckt önskemål om att få guldet kompenserat utanför östsamarbetet. Vi beklagar regeringens sätt att lösa frågan, och vi fruktar att regeringens hantering inte kommer att mötas med full förståelse från Estland och Litauen. Jag kan svårligen förstå hur Håkan Holmberg, med sitt starka engagemang för Baltikum och Östeuropa, kan acceptera en sådan politik. Fru talman! Ny demokrati har reserverat sig till förmån för en finansiering av baltguldet, som visserligen ligger utanför den utlovade Östeuropamiljarden, men som i stället innebär antingen att tredje världens länder får betala eller att budgetunderskottet späs på. Det är de två alternativ som Ny demokrati har redovisat i kammaren tidigare och nu. Inget av de alternativen är acceptabla för oss. Kompensationen av baltguldet är en alltför viktig utrikespolitisk, historisk och moralisk fråga, för att hanteras på så obeständiga grunder som en överenskommelse med Ny demokrati skulle innebära. Då inte heller regeringens förslag är förenligt med vår tidigare reservation, kommer vi socialdemokrater att vid en eventuell votering lägga ner våra röster.

Fru talman! Jag vet att Håkan Holmberg inte tycker att det här är ett bra förslag. Det har han tydligt deklarerat i tidningsartiklar och intervjuer, och det går att läsa rakt utskrivet och mellan raderna. Håkan Holmberg angriper oss för att ha vacklat fram och tillbaka. Det vill jag på det bestämdaste tillbakavisa. Det har inte rått några tvivel om att Socialdemokraterna är med på att baltguldet skall kompenseras, och det är alltså inte någon stridsfråga. Men vi anser att det sätt som frågan har väckts på är oacceptabelt. Att Österuopamiljarderna är guld värda kan Håkan Holmberg tolka på det sätt han gör, men så tolkar inte jag det. I stället tolkar jag det så att, i enlighet med de utsagor som har gjorts från Estland och Litauen, samarbetet för att få fart på ekonomierna i det här skedet är det allra viktigaste. Baltguldet skall därutöver självklart kompenseras.
Fru talman! Jag påminner om att Socialdemokraterna under sin tid i regeringsställning hade goda möjligheter att förbereda en vettig lösning på frågan. Om man hade gjort det, hade man kunnat ta fram den ganska kvickt t.ex. efter kuppen i augusti. Det hade ju varit fint att i valrörelsen kunna säga att regeringen nu skulle, som första åtgärd när de baltiska länderna återfick sin frihet, kompensera guldet. Men inget sådant skedde, och det är naturligtvis trist. Det är trist att frågan av både den gamla och den nya regeringen har hanterats på ett sätt som jag inte är helt nöjd med. Men om det skall vara någon mening att opponera sig mot det yttrande som utskottet har lagt fram, måste man ha ett alternativ att stödja sig på. Socialdemokraterna står fast vid att baltguldet skall kompenseras. Okej, jag kan acceptera det. Men om man läser det särskilda yttrandet, för någon reservation är det ju inte fråga om, inser man att Socialdemokraterna också står fast vid att inte presentera något alternativ till den finansiering som föreslås. Det tycker jag inte är något vidare märkvärdigt.

Fru talman! För det första vill jag vända mig emot vad Viola Furubjelke och även andra har sagt när de talar om finansieringen i alternativet där man skall ta från u-hjälpen. De kallar det för ''på uländernas bekostnad''. Jag vill erinra hela kammaren om att bekostnaden ständigt är den samma. Det är nämligen på skattebetalarnas bekostnad allting sker i Sverige. Det kan vara bra att veta. När det gäller regeringarnas agerande, kan jag hålla med om att nuvarande regering karakteriseras av att det nog var snålheten som bedrog visheten, medan det när det gäller den förra regeringen, dvs. Viola Furubjelkes egna kamrater, var opportunismen och den neutrala fegheten som bedrog den självklara hedern och moralen. Nu när man har facit och vinden har vänt är man piggare.

Fru talman! Jag är mycket ledsen om Viola Furubjelke uppfattade mitt uttalande om Pierre Schori som en förolämpning mot henne genom att jag inte vände mig till henne. Jag nämnde Pierre Schori därför att han representerade den utrikespolitik som Sverige tidigare förde. Han var svensk representant i form av en mycket aktiv kabinettssekreterare m.m. Därav kom uttalandet om Pierre Schori. Jag tror att de övriga förstod ganska bra vad jag menade med det. Det finns ingen opportunism från vår sida i det här. Populismen i detta skulle möjligen vara att vi försöker uttrycka saken så att folk förstår den. Folk har mycket svårt att förstå detta, som det har skildrats hittills. De förstår inte hur Sveriges riksdag och regering kan hålla på och käbbla om huruvida man skall betala tillbaks en hedersskuld. För vår del handlar det inte om opportunism. Det är enbart en känsla för, och ett ställningstagande till, den nationella heder som Sverige behöver visa upp.

Fru talman! Margareta Viklund säger i sitt anförande att det är viktigt att vi snabbt betalar tillbaka baltguldet. Hon säger också att hon sett hur eländigt det är och beskriver hur mycket man behöver utvecklingsprojekt och behöver få fart på sina ekonomier. Det är för mig en logisk kullerbytta att då säga att det som nu snabbast skall göras är att betala tillbaka baltguldet. Såvitt jag kan se är det som snabbt ger utveckling i Baltikum och som kan stärka demokratin och stabiliteten i Estland, Lettland, Litauen, Polen och andra östeuropeiska länder att man ser till att de kan få fart på sina ekonomier, dvs. att Östeuropamiljarderna används för den utveckling som de är tänkta för. Jag tror att Margareta Viklund, som inte var med i tidigare diskussioner i kammaren om den här frågan, säkerligen själv inser att det är på det sättet. Att betala tillbaka baltguldet är en hederssak, och det skall vi göra, men baltguldet, som man vill skall betalas i form av guldtackor, vill man ha som en reserv att lägga i bankfack. Man tänker såvitt jag förstår inte omsätta detta i utvecklingsprojekt. Av det skälet är utvecklingsprojekten och Östeuropamiljardens användning i enlighet med det socialdemokratiska förslaget det enda vettiga i det här läget. Baltguldet skall kompenseras så snart som man får ekonomiska möjligheter till detta.

Fru talman! Jag håller med Margareta Viklund i det mesta av det hon säger. Självfallet måste vi stödja balterna i deras kamp för självständighet, för att få ut de ryska trupperna och på alla andra sätt. Vi skiljer oss åt därvid, att Margareta Viklund anser att kompensationen av baltguldet kan komma före utvecklingsprojekten. Vi tycker att det är två skilda frågor och anser att Östeuropamiljarden skall användas för utvecklingsbistånd och baltguldet skall kompenseras så snart som det finns ekonomiskt utrymme för detta. Det skall ske så snabbt som möjligt, men då menar jag i den ordning som jag här har beskrivit, dvs. att miljarden i första hand skall användas för utvecklingsprojekt. Kompensationen av baltguldet är självfallet av stort symbolvärde, och det har att göra med hur man blir sedd som nation -- det inser jag absolut -- men jag tror att Estlands och Litauens folk är mera betjänta av att Östeuropamiljarden fördelas på det sätt som vi socialdemokrater har beskrivit.
Fru talman! Det är mycket viktigt att de baltiska staterna får det stöd som de behöver, i form av pengar och projekt, så att de får i gång handeln och utvecklingen, och att vi symboliskt och materiellt visar att vi verkligen stödjer dem. Vad jag kan förstå är väl den summa som riksdagen nu har beslutat att bidra med till de baltiska staterna det största bidrag som kammaren någonsin har ställt sig bakom just när det gäller biståndet till de baltiska staterna.

Fru talman!

Då Estland, Lettland och Litauen förra året utropade sig som självständiga och erkändes som sådana, var det många svenska politiker som gav löften om att baltguldet skulle betalas tillbaka, också politiker som efter valet blev statsråd. Men i regeringsdeklarationen stod det ingenting om guldet, inte heller i budgetpropositionen i januari. Det var först efter påstötningar i form av en fråga av mig som utrikesministern i februari sade att det var regeringens uppfattning att esterna och litauerna borde ersättas för vad de en gång deponerat här. Därefter har riksdagen bifallit en motion av Elver Jonsson och mig och anmodat regeringen att lämna förslag till riksdagen om hur kompensationen till Estland och Litauen skall finansieras. Det gjorde regeringen i kompletteringspropositionen. Det är bara det att Estland och Litauen önskat återbetalningen i guldtackor, och därom stod det ingenting i propositionen. Nu säger utskottets majoritet, efter en ny motion av Elver Jonsson och mig där vi föreslår att återbetalningen skall ske i form av guldtackor, att det kan vara lämpligt att så sker. Utskottsmajoriteten tycker att den frågan får diskuteras mellan den svenska regeringen och berörda baltiska regeringar. Utskottet utgår från att dessa överläggningar kommer att ske så snabbt som möjligt. Klart är nu alltså, fru talman, att Sverige skall betala Estland och Litauen kompensation för deras deponerade guld, i guldtackor om de så vill, och det så snart som möjligt. Det är alltid något. Fru talman! Den svenska hanteringen av baltguldet från 1940 till 1992 är inget lysande inslag i vår historia. Man kan bara hoppas att det inte i framtiden kommer att vara en belastning i våra relationer till Estland och Litauen.
Fru talman! Jag vill bara helt kort fråga Lars Sundin om han är nöjd med det sätt på vilket regeringen har föreslagit att kompensationen av baltguldet skall ske.

Fru talman! Vänsterpartiet säger i sin motion att man vill höja skatten med 10 % för att staten skall få in mer skatt. Men staten får ju inte inte in mer skatt på detta sätt, utan det innebär ju mer eller mindre att man ger klartecken till en ökning av mörkertalet i Sverige. Det har ju under de senaste tio åren visat sig att staten inte har fått in mer skatteintäkter genom höjda skatter på alkohol. Däremot har mörkertalet ökat. Det har vi fått bekräftat från CAN, som på sju åtta månaders tid har höjt sin uppskattning av mörkertalet från 18 till 30 %. Nog ökar mörkertalet. Jag tror inte att man får in mer skatter genom detta förslag.

Fru talman! Som jag nämnde alldeles nyss har t.o.m. CAN för ett halvår sedan redovisat siffror på 18--20 %. I dag medger man att mörkertalet ligger på ungefär 30 %. Det är de siffror jag fick senast, när alkoholkommissionen för ett par tre veckor sedan hade en sammankomst. Jag tror personligen att siffrorna för mörkertalet ligger på 35--40 %. CAN antyder nämligen att det är mycket svårt att mäta detta och att talet förmodligen ligger litet högre än vad som har redovisats i deras uppgifter. Sedan vill jag ta en parallell till detta. En dag ringde mig en krögare -- som jag inte känner och som inte är med i Ny demokrati -- och påstod att han hade haft väldiga problem med berusade ungdomar. Han tog ett antal kronor för en starköl. Han sänkte sedan priset till 20 kr, och då fick han dit nyktra och städade ungdomar och fick mycket mycket mindre problem med sin restaurangverksamhet. Han ville att jag vid något lämpligt tillfälle skulle ta upp detta i kammaren. Det är denna politik som vi i Ny demokrati tror på. Vi tror inte på att man genom förmynderi, genom lagar och genom höjningar av skatter kan få svensken att dricka mycket mindre, utan effekten blir då precis densamma som på motorvägar: Är det en fin väg som man kan köra i 110 på, så kör folk i 110, även om vi begränsar hastigheten till 90.

Fru talman! I alla kulturer berusar och drogar sig människor med någonting och på något sätt -- det vet vi. Alkohol är och har alltid varit en del av den svenska kulturen. Väldigt många svenskar tycker att alkohol är ett trevligt och passande inslag i olika sammanhang. Vi dricker t.ex. champagne för att fira -- det kan gälla födelsedag, tävlingsvinst, examen, barns födelse, ett nytt jobb eller kanske ett bra valresultat. Vi dricker vin för att det är litet festligt, för att det passar till en god middag eller för att det är fredagskväll och veckans jobb är slut. Vi dricker konjak och sliskig likör till kaffet för att det är gott. Vi dricker svalt vitt vin eller kanske en gin och tonic på verandan, på balkongen eller vid sommarstugan en solig eftermiddag, som i dag. Vi dricker öl till chipsen framför Tipsextra. Vi dricker snaps till julbordet, till sillen på midsommar, till kräftorna i augusti och många gånger däremellan. De flesta av våra alkoholvanor är kultur som är importerad -- från Frankrike, Sydeuropa, Tyskland, Storbritannien m.m. Genom århundraden har impulser och vanor kommit hit till Sverige. Och att vi dricker brännvin vid våra inhemska högtider och till den traditionella svenska maten är ganska naturligt; Sverige ingår i det s.k. Exemplen på när och hur vi svenskar dricker alkohol kan göras många -- hur många som helst. Kort sagt är det så att många människor tycker att det är trevligt att bruka alkohol, och därför finns det och kommer säkert alltid att finnas. Men alkohol är också en drog, ett gift. Hade det inte funnits sedan årtusenden och ingått i den europeiska kulturen utan uppfunnits i dag skulle det säkert omedelbart ha förbjudits. Alkoholbruket har många och stora negativa effekter, inte minst när bruket övergår i missbruk. De samhälleliga nettokostnaderna för alkoholen kan beräknas till ungefär 100 miljarder. Alkoholbruk skadar människor. De direkta sjukvårdskostnaderna, produktionsbortfallet, försäkringsutgifterna, kostnaderna för skador på människor i omgivningen inkl. trafikskador, m.m. kostar alltså mer än tio gånger så mycket som intäkterna i form av alkoholskatter. Då är inte på något sätt allt mänskligt lidande inräknat -- jag tänker då både på den som missbrukar men framför allt på familjen och de närmaste. Vi vet att ju lägre totalkonsumtionen är desto mindre blir skadorna och omvänt. Därför måste vi ha en aktiv alkoholpolitik som även innefattar olika typer av restriktioner. De viktigaste inslagen i en aktiv alkoholpolitik är information, tillgänglighet och priset. Det är här alkoholskatten kommer in i sammanhanget. Syftet är självfallet att minska konsumtionen, precis som syftet med miljöavgifter är att minska utsläppen. Skatten skall alltså inte konstrueras för att maximera statens inkomster utan för att minimera alkoholskadorna. Fru talman! I regeringens proposition 1991/92:116 föreslås en ny princip för beräkning av akoholskatten; skatten är relaterad enbart till alkoholhalten i drycken och inte, som den nuvarande, kopplad även till försäljningspriset. Det är bra. Det är ju så att säga procenten man vill åt, inte tillverkningsmetoderna eller förpackningen. Om denna princip är alla partier också överens. Den här omläggningen innebär att de billiga sorterna blir litet dyrare och de dyrare sorterna litet billigare. Med det borde också syftet med de motioner där man föreslår en generell höjning vara uppfyllt. Man räknar med att de vanligaste sorterna öl, vin och sprit blir ungefär 10 % dyrare med det här förslaget. Utskottet konstaterar också att dessa höjningar är tillräckliga med tanke på den nuvarande låga inflationen. Man anser precis som socialutskottet att nivån för närvarande är väl avvägd. Ny demokrati vill i sin reservation i stället sänka alkoholskatten framöver -- alltså inte nu utan sedan -- och det, som man själv säger, framför allt av två skäl: för det första för att anpassa Sverige till förhållandena utomlands, så att vi kan konkurrera med utlandet och behålla försäljningen av alkoholdrycker inom landet, och för det andra för att minska det s.k. mörkertalet. ''Därtill kommer'', säger man, ''att sunda umgängesformer allvarligt försvåras av vår prispolitik. Så t.ex. har man knappast råd längre att umgås på ett normalt sätt på restauranger och dansställen.'' Man har dessförinnan också sagt: ''Det gäller också att skapa förutsättningar för goda umgängesformer inom familjerna - -.'' I sin reservation yrkar man därför bifall till den motion, ''att Systembolaget bör ge sina storkunder vederbörlig grossistrabatt''. Av motionstexten framgår att ''man på så sätt skulle kunna uppnå ett läge där det kostar ungefär lika mycket att dricka ute på lokal som hemma i ensamheten.'' Med anledning av den motionen vill Ny demokrati ge regeringen till känna vad man anför om alkoholbeskattningen -- det är alltså Ny demokratis yrkande här i kammaren. Jag skulle därför vilja börja med att fråga Peter Kling: Är det storkunderna som skall få grossistrabatt, eller är det hotell och restaurangbranschen som skall få nedsatt alkoholskatt, om ni får bestämma? Och vad är sunda umgängesformer, och hur umgås man på ett normalt sätt på dansställen och restauranger? Och vad är goda umgängesformer i familjen? Medan jag väntar på besked om detta kan jag konstatera att om Ny demokratis förslag om 500 miljoner i sänkning av alkoholskatten skulle gå igenom skulle det sänka inköpskostnaden för hotell och restaurangbranschen med ungefär en tredjedel. Vad sedvanlig grossistrabatt i den här branschen ligger på vet jag inte, men låt oss säga att även det handlar om en tredjedel -- jag antar att ni menar att man skall få rabatt även på skatten, trots att det rimligtvis strider mot alla principer i andra branscher. För att ta reda på vad era förslag skulle få för effekter har jag tittat runt på en del krogar av olika slag här i närheten och antecknat priser -- man får ju offra sig litet för den goda sakens skull. Påslaget på alkohol innebär alltifrån en fördubbling till en sexdubbling av priserna. En vanlig stor starköl kan kosta allt från 20 kr. till 50 kr. på vanliga hyggliga restauranger. Det är uppenbart att den ökande konkurrensen mellan krogarna i Stockholm på senare år har haft en helt annan effekt på priserna än vad era förslag skulle ha. Det är faktiskt fullt tillåtet att ta betalt med ungefär vad man själv vill på en restaurang i Stockholm -- det dirigeras inte någonstans ifrån. Däremot har länsstyrelsen blivit mer generös med att ge tillstånd, och därför har det uppstått en ökad konkurrens. Försäljningspriserna på restaurangerna står inte heller i proportion till priset på Systembolaget, utan det kan vara helt andra prisrelationer: en dyrare dryck kan vara billigare på restaurangen och tvärtom. Om man skall uppnå den i er motion utlovade effekten -- att priset på en drink på restaurang inte skall vara högre än hemma -- krävs det nog något helt annat än den föreslagna typen av rabatter. Det är väl inte alldeles obekant att det också är betydligt dyrare att äta en bit mat på en restaurang än att äta den hemma. En del i den prisskillnaden är det allmänna skatteläget, och det jobbar vi med. Men att det inte är så alldeles lätt att spara vet vi ju, och särskilt Ny demokrati har i det sammanhanget inte varit något föredöme. Om vi går vidare till de mer långsiktiga förslagen när det gäller generella sänkningar kommer vi in på betydligt allvarligare spörsmål. I reservationen anges tydligt att syftet med sänkningarna är att behålla försäljningen i landet. Frågan är om ni över huvud taget har något intresse av att minska konsumtionen, eller om syftet är att upprätthålla nivån. Alkoholbruket är vårt absolut största folkhälsoproblem alla kategorier. Vi kan aldrig få bort problemen helt, men genom att försöka kombinera alla de åtgärder som vi känner och som fungerar kan vi nå en bra bit på vägen. Influenser utifrån genom resor och kontakter, och framför allt genom invandrare, påverkar oss givetvis. Det tråkiga med influenser i alkoholkulturen tycks vara att vi mest lägger nya vanor till de gamla -- vi byter inte vanor. Jag tror inte att svensken skulle få ett mer avdramatiserat förhållande till sprit genom att den skulle säljas i livsmedelsbutiker. Däremot tror jag möjligen att det omvända förhållandet kan tänkas någon gång i framtiden. Fru talman! I detta betänkande behandlas även frågor om taxfreeförsäljning på färjor. En viktig frågeställning är då uppenbarligen om Bornholm ligger på kort eller långt avstånd från Sverige. Flera motionärer pekar på det förhållandet att olika färjesträckningar från Skåne till Bornholm har fått olika villkor. Rimligtvis skall samma villkor gälla, och utskottet väntar sig därför att regeringen i förhandlingar med Danmark framöver skall lösa frågan så, att man bestämmer sig för att Bornholm antingen ligger nära eller långt bort. När det gäller taxfreeförsäljning i övrigt är principen att sådan bara sker vid resa från ett land till ett annat. I några motioner föreslås att man skulle ha taxfreeförsäljning även på Gotlandsfärjan. Gotland ligger i Sverige, och det bör så förbli -- åtminstone så länge gotlänningarna själva vill. Det vore orimligt med specialregler om skattefri sprit på båten bara för att det eventuellt går dåligt med turismen. Det finns fler ställen som har svårt med turismen. Det brukar inte minst Ny demokrati påpeka i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Olika specialregler för att försöka rädda olika branscher är ingen bra lösning. Det finns många fler orter som har ekonomiska problem. De grundläggande strukturproblemen i svensk ekonomi låter sig inte lösas med vare sig sänkt turistmoms eller skattefri sprit på Gotlandsbåten. Fru talman! Sammanfattningsvis innebär utskottets förslag att propositionen om en ny princip för alkoholbeskattning bifalles och att därmed skatten för de vanliga, dvs. billigare dryckerna höjs. I och med detta används en viktig del av de alkoholpolitiska instrumenten i praktiken, dvs. priset. Alkohol är en del av vår kultur, men den måste hanteras varsamt och med respekt. När jag tänker på t.ex. alla de kvinnor som får stryk i sina hem, på alla de barn som lider och får sin uppväxt och kanske sin framtid förstörd och på alla dem som blivit påkörda av rattfyllerister, då klirrar talet om ''upplysning'' och fri tillgång till billig sprit lika iskallt som isbitarna i den grogg vanligt folk självklart inte skall förmenas. I det politiska arbetet måste många intressen vägas samman och de svagaste människorna skyddas. Det är därför vi skall ha en hög och rak alkoholskatt. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande SkU25.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att säga till Karin Pilsäter att totalkonsumtionen i landet inte har gått ner, trots att vi har höga alkoholskatter och trots att de skatterna har höjts ganska kraftigt de senaste 10--15 åren. Det visar alla undersökningar. T.o.m. CAN säger nu att mörkertalet har ökat de senaste åren. De 500 miljonerna vi vill ge i grossistrabatter vill vi skall gå till hotell och restaurangbranschen direkt. Branschen skulle få en skattsänkning på 500 miljoner på inköpen. Vi vill sänka Systembolagets priser generellt 1993 med 1 miljard. Det gäller alla inköp. Vi vill sänka priserna 1994 med ytterligare 2 Karin Pilsäter frågar vad det är vi menar inte är normalt. Det är inte normalt att komma till en restaurang eller ett dansställe och vara bra berusad, för att det är så dyrt att dricka på själva stället. Det är normalt att komma nykter till ett dansställe eller en restaurang och möjligtvis ta någon öl eller någon grogg där, lugnt och städat. Det anser vi vara normalt. Om vi nu höjer skatten på sprit här i Sverige och vi går med i EG, tappar vi statens intäkter. Då köper inte svensken sin sprit eller öl här i Sverige. Då åker svenskarna med släpkärror till Danmark och Tyskland och hämtar hit den. När de sedan inte får sälja den, ordnar de med föreningar och sällskap, för att kringgå lagarna. Så är det bara. Det måste också Karin Pilsäter inse. Gotlandsfärjan och därigenom sänka biljettpriserna avsevärt, så att vi svenskar har råd att åka till vår vackra ö Gotland? Och varför skall vi gynna Finland med taxfreeförsäljningen och lägga över turismen till Finland? Det är bättre att vi får taxfreeförsäljning på trafiken till Gotland och därmed ökar turismen och drar in bidragen. Gotlandsrederierna sponsras faktiskt med 140 miljoner. Ändå kostar en biljett för en familj på fyra personer 1 600 kr. Motsvarande biljett Göteborg--Danmark kostar 700 kr. Om man åker till Åland kostar det 300. Där är det nämligen konkurrens också. Man kan kringgå dessa bestämmelser. Någon skall tydligen öppna en rutt från Stockholm via Åland till Gotland och där ha taxfreeförsäljning. Det hjälper inte med förbud. Vi måste inse att vi måste införa taxfreeförsäljning på Gotlandstrafiken så småningom.

Fru talman! Jag som representant för Vänsterpartiet och Karin Pilsäter som representant för regeringssidan är överens om grunddraget i den här nya alkoholbeskattningen. Det är bra. Vi tycks vara överens om att prisinstrumentet skall användas aktivt. Men vi är inte eniga på en punkt. Vänsterpartiet har i sitt yrkande påpekat att vi vill ha ett tillkännagivande om behovet av snara höjningar av skatten på alkohol. Det vill regeringssidan inte gå med på. Det tycker jag är beklagligt, och jag kan inte förstå skälet. Är det för att man är rädd för inflationen? Man skulle i så fall kunna lösa det genom att ta bort alkolhol och tobak från inflationsindex. Det vore en åtgärd. Det är litet synd att skattehöjningar som är motiverade av nykterhets och hälssoskäl och på sociala grunder skall vara ett problem så till vida att inflationen skulle pressas upp. Kan EG vara orsaken? Det vore i så fall mycket allvarligt. Det är därför vi säger att vi inte skall gå med i EG. Det är en av många anledningar. Är det på grund av EG som man inte vill gå med på detta yrkande om snara höjningar? I debatten tog jag upp att vi kan få ett problem med drycker med låg alkoholhalt som säljs till mycket låga priser. Man ''specialsyr'' för att sälja ut billig alkohol. Hur skall vi kunna stoppa detta i ett EG sammanhang? Ser inte Karin Pilsäter detta problem över huvud taget?
Fru talman! Precis som Lars Bäckström påpekar är vi helt överens om att vi skall använda prisinstrumentet. Eftersom omläggningen innebär att alla vanliga drycker som säljs på systembolaget och restaurangerna får högre skatt, anser vi att man i praktiken har gjort en sådan höjning även om man inte har gjort någon generell uppskrivning. Det handlar om en höjning på ungefär 10 % på alla vanliga, billiga drycker. Det är möjligt att det finns personer som även missbrukar de riktigt dyra sorterna, men i så fall tror jag inte att det är priset som avgör. Det viktiga är att vi höjer priserna nu. Det är ingen omtanke om inflationen eller något annat som gör att vi inte har velat göra ett tillkännagivande utan mera det faktum att vi är så pass överens. Det står i betänkandet och är fastlagt i många beslut att prisinstrumentet skall användas. För min del litar jag helt på att regeringen inte tvekar att höja skatten. Jag vet att man är intresserad av att få in pengar och av den här frågan i sig. Däremot kanske vi har olika stor tilltro till att regeringen faktiskt kommer att använda det här. I och med att det här innebär en ganska kraftig höjning tycker vi att det är onödigt att nu göra något ytterligare påpekande. Lars Bäckström tar upp lågalkoholhaltiga drycker, färdigblandade groggar. Det är svårt att räkna ut vad det skulle bli för priser. Det finns några sorter av den här typen av blandade drycker -- dock inte med riktigt låg alkoholhalt --, och det finns sådana i andra länder. Så vitt jag förstår har det inte blivit någon riktigt stor försäljningssucce. Det beror förmodligen på att det helt enkelt inte är särskilt gott. Om dessa drycker skulle dyka upp och bli ett problem får vi ta itu med det -- särskilt om det skulle visa sig att man börjar sälja färdigblandade svaga groggar i vanliga livsmedelsbutiker. Jag ser inte att det problemet finns i dag. Jag är beredd att vänta med att göra någonting tills det börjar dyka upp. Det finns tillräckligt många problem att lösa i det här sammanhanget, utan att man måste försöka ta tag i dem som ännu inte existerar.
Fru talman! Man skall naturligtvis lösa bara de problem som existerar, men man skall ha handlingsberedskap för vad som kan inträffa. Man skall framför allt tänka på sådant från de partiers sida som snabbt vill in i den europeiska unionen EG. Vi kan inte rätta till det när vi har hamnat i det läget. Då råder Cassis de Dijon-principen. Så länge vi har EES-förhållande med gränskontroller har vi ett garanterat försäljningsmonopol. Vi kan stänga sådana här produkter ute. Karin Pilsäter säger att de inte är så populära internationellt. Nej, det kan så vara, men utomlands har man inte heller Sveriges höga alkoholskatter. Man får då inte den relativa prisskillnaden som man kan uppnå här med färdigblandade drinkar. Detta oroar mig ur nykterhetspolitisk synvinkel. Det sägs i direktiven till den alkoholpolitiska kommissionen att man sannolikt kommer att få mindre möjligheter att använda prisinstrumentet. Jag kan tro på krafter inom Folkpartiet liberalerna, Centern och Kristdemokraterna som har en restriktiv syn. Men alla har inte denna restriktiva syn, inte ens i dessa partier. I Moderata samlingspartiet tenderar man att gå åt andra hållet -- det nydemokratiska tänkandet. Det finns t.o.m. tjänstemän i kanslierna som har en mycket frivol syn på drogbruk. Det oroar mig. Därför hade det funnits skäl att göra ett tillkännagivande. Även om man säger att man vill göra något är det ett faktum att priserna på alkohol inte har justerats löpande, så som borde ha skett. Det har många motionärer pekat på -- inte bara från Vänsterpartiet. Karin Israelsson m.fl. har drivit denna linje. Jag hoppas att det finns krafter som ser att det finns alkoholpolitiska behov av en prisnivå som hålls uppe med inflationen. Hur vill t.ex. Folkpartiet liberalerna lösa problemet med EG-anpassningen och alkoholpolitiken? Det är en sak som oroar mig mycket. Om man står fast vid EES-avtalet klarar man det. Men jag förstår inte hur man skall klara det om man ansluter sig till
Fru talman! Lars Bäckström talar om EG anpassning och EG-förhandlingar. Den alkoholpolitiska kommissionen skall se över vilka modeller man kan hitta för att arbeta med det här. Man har det uppdraget. Det ingår också i den svenska regeringens förhandlingsuppdrag att ta hand om dessa frågor så att vi kan fortsätta att bedriva en aktiv alkoholpolitik i Sverige. Jag tror inte att jag är den rätta eller att dagen är den rätta för att diskutera exakt hur det skall utformas. Lättdryckerna finns inte i Sverige i dag. Jag tror därför inte att vi i dag behöver hitta på en handlingslinje för hur vi skall bemöta dem. Jag tror att den alkoholpolitiska kommissionen är ett bra forum för att finna lösningar på ett eventuellt problem i det avseendet.

Herr talman! Det är dags att börja se nyktert på alkoholpolitiken. Vi är nog alla i denna kammare överens om att att det är önskvärt att alkoholkonsumtionen minskar. Dock är det så att den bör minska mest hos dem som står för den högsta konsumtionen. Hittills har man fixerat sig vid prisinstrumentet. Om nykterhetsetablissemanget hade velat höja skatten på T-sprit, skulle det åtminstone ha funnits en viss logik. Alla har väl hört historien om amerikanen som var på besök i Stockholm och som beställde in tre whisky. När han sedan fick notan frågade han: Var är resten av flaskan? Det här förhållandet skrämmer naturligtvis bort många människor. Det talas om hur dyrt det är i Sverige, och att det talas om att det är dyrt i Sverige gör att många människor inte åker hit. Skötsamma människor har tröttnat på att bli behandlade som byfånar under parollen att vi måste ställa upp för dem som missbrukar alkohol. Folk uppfattar det som att vi trasslar till det för dem som sköter sig, men inte gör någonting åt A-laget, som sitter på bänkarna i våra centrumanläggningar. Den hittills förda politiken har varit för mycket inriktad på att enbart höja skatterna. I dag, år 1992, får vi inte ens ta i varorna själva på systembolaget. Att handla en flaska rödvin på samma ställe som vi handlar kött är naturligtvis helt otänkbart för nykterhetsmaffian här i riksdagen. Det är hög tid för politiker och förbudsivrare att ta upp huvudet ur sanden och i fortsättningen utgå från den verklighet som omger oss när den framtida alkoholpolitiken skall utformas. Jag förstår att förbudsivrarna helst skulle se att alkoholen helt förbjuds, vilket prövades på 20-talet i USA. Resultatet blev emellertid att maffian växte sig stark och gjorde sig stora pengar. En annan metod är det s.k. prisregleringsinstrumentet, dvs. att höja alkoholskatten för att på så sätt få ned alkoholkonsumtionen. Det synsättet stämmer i vad gäller den legala konsumtionen. I denna metod ingår emellertid också att låtsas som om det regnade och att inte bry sig om de ökande mörkertalen. Dessa mörkertals ökning har Peter Kling redan redogjort för. Vi vet att hembränningen är skrämmande utbredd, även om mörkertalen är svåra att utläsa. Det är en vanlig missuppfattning att hembränning huvudsakligen sker på landsbygden. De flesta ungdomar som man talar med i dag i Stockholm säger att det numera inte är några som helst problem med att få tag i hembränd sprit. När jag var i deras ålder -- det är inte så länge sedan -- var det över huvud taget svårt att få tag i sprit. Förr köpte man några flaskor på systembolaget, och när dessa var tömda fanns det ingen mer sprit att tillgå. Numera är det alltför ofta så att tillgången i det närmaste är obegränsad, eftersom det bränns hemma. Detta förhållande oroar mig oerhört med tanke på de stora kvantiteter som det innebär med hembränd sprit. Det har också förvånat mig med vilken öppenhet man under de senaste åren talar om HB, dvs. hembränt -- även i kretsar i vilka man absolut inte förväntar sig något dylikt. På grund av högprispolitiken är det mer regel än undantag att människor träffas innan de går ut, för att som det heter grunda. I många fall dricks det oönskat snabbt och mycket. Senare i krogkön når alltför många en okontrollerad alkoholtopp. De som då är för berusade kommer inte in på stället, och det är lätt att bråk uppstår, vilket ofta är fallet utanför våra krogar. Vad är då det första man gör när man kommer till krogen efter att ha druckit hemma? Jo, man beställer in en stor starköl, så är det. För det första måste vi acceptera att alkohol förekommer i de allra flesta kulturer, för att inte säga överallt, och absolut sedan urminnes tider i vår egen kultur. Det lär blir mycket svårt att ändra på detta faktum. Vad vi däremot kan göra något åt är på vilket sätt vi konsumerar alkohol. Det är betydligt bättre att alkohol konsumeras tillsammans med andra människor på restaurang eller på kafé, än i ensamhet i hemmet. För att uppnå detta förhållningssätt måste alkoholpolitiken ändras, så att vi får lägre priser på restauranger och saklig information om alkohol. Kampanjer av typen Non Smoking Generation har bevisligen haft bra effekt på rökningen. När informationen minskade, ökade rökningen. Det är viktigt att vi ger sådan information om alkohol också. Vi vet att bra kampanjer ger bra resultat. På mellanstadiet i skolan ser man rätt väl vilka som befinner sig i riskzonen för att i framtiden bli socialt utslagna eller hamna i brottslig verksamhet. Det syns ganska tydligt vilka som löper den risken, ofta t.o.m. redan på lågstadiet. Där måste vi sätta in rejäla resurser samt agera kraftfullt och direkt, inte efter hundratalet svårare brott, som nu alltför ofta är fallet. Varje vettigt satsad krona här har vi mångdubbelt tillbaka. Så låt oss nu satsa rejält på våra ungdomar. Det är där vi kan göra nytta. Det är de värda. Vidare skall vi jaga gubbarna på bänkarna, bry oss om och inte låta dem vara i fred. Men jag tror att det är svårare än när det gäller våra ungdomar. Det är med dem vi kan jobba, så att de inte riskerar att i framtiden bli socialt utslagna. Nykterhetsetablissemanget anser däremot att prisinstrumentet är det allena saliggörande. Israelsson i spetsen -- hon är inte här i dag, men när man debatterar alkoholskatter får man räkna med att bli påhoppad -- har slagit till igen. Den här gången är huvudet djupare i sanden än någonsin. Nu tror man att man med höjda alkoholskatter får en så mycket friskare befolkning att de samhällsekonomiska vinsterna blir så stora att karensdagar inte behöver införas. Herr talman! Man tar sig för pannan. Vad blir nästa steg? Är det att tillsätta gift i brännvinet för att människor skall sluta dricka? Man undrar ibland. Nej, vi kommer inte undan alkoholen. Den är för inrotad i vårt samhälle. Dessutom är det så, hör och häpna, att det kan vara gott med ett glas vin eller ett glas öl ibland. Lars Bäckström talar om drogliberaler. Jag vill inte inrätta mig på den skalan. Det jag menar är att vi inte kommer ifrån alkoholen. Den är för inrotad. Däremot skall vi försöka se till att vi konsumerar på ett vettigare sätt och definitivt tar avstånd från alla andra droger. Lars Bäckström talar vidare om marknaden och marknadskrafter. Det är litet illa när det råder en monopolsituation. Någon idealisk marknad är det väl knappast tal om. Karin Pilsäter pratar om misshandel, och det är beaktansvärt. Bevisligen minskade misshandeln när systemet stängde på lördagar, åtminstone i början, innan anpassningen skett. Nu har jag ingen färsk statistik på detta, men det är intressant att se vad som händer på längre sikt. Det tar ett tag innan anpassning sker. Höjer vi priserna drastiskt är det klart att den legala konsumtionen minskar. Men på litet sikt ökar hembränningen. Det pratas också en hel del om Frankrike och alkoholskadorna där. Det är naturligtvis sidor som vi inte skall ta efter. I vindistrikten dricker man vin till lunch och till middag varje dag. Det är därför som informationen är så viktig när vi nu skall anpassa oss för att gå med i EG. Vi måste tala om konsekvenserna för människor utan alltför många pekpinnar, vi måste tala om vad som gäller och hur man skall dricka alkohol på rätt sätt.

Herr talman! Informationsinsatser är naturligtvis jättebra. Sådana skall vi vara eniga om att driva. Men nu är inte Sverige något unikum, det enda land som driver kampanjer mot alkohol. Frankrike överväger nu att införa en lag mot alkoholreklam som är vida strängare än t.o.m. den svenska. Man bedriver intensiva kampanjer mot alkoholbruk såväl i Tyskland och Frankrike som i många europeiska länder. Sverige är inte något unikum i fråga om detta. Man är inte dummare i Frankrike och Italien än att man begriper att alkohol ger skadeverkningar. Men man har problem med kulturella mönster som tillåter fri försäljning överallt, med kulturella mönster som säger att det skall vara låg skatt. Detta ökar bruket av alkohol. Det är bara att inse detta, Dan Eriksson. Dan Eriksson säger att ökad tillgänglighet och låga priser inte ökar konsumtionen av alkohol. Detta är i så fall ett unikum i den ekonomiska teorin. För en enda produkt gäller inte sambandet att lågt pris och ökat utbud ökar konsumtion och efterfrågan. Dan Eriksson brukar säga att han har erfarenhet från verklighetens värld i byggsektorn. Nu börjar jag förstå krisen i byggsektorn, om man har sådana ekonomiska teorier. Men jag säger till Ny demokrati: Sluta att sprida paroller som Allmänt billigt öl på kåren, Billigt öl är bra! Det är populism av enklaste, simplaste sort. Ursäkta dessa hårda ord, herr talman. Det är bara att se på verkligheten. På Vattenfestivalen förra året såldes alkohol på restauranger och sköttes prydligt och fint utan att riksdagen hade ändrat några lagar. Gå ut i verkligheten mot Mynttorget 2 och Riksplan och tänk på de restauranger som fanns där förra sommaren. Det går att hantera detta utan att driva gatupopulism och försöka få in billiga röster. Det är viktigt att bringa ned alkoholbruket. Jag är ingen moralist. Jag är inte absolutist, inte nykterist, jag har varit berusad. Men jag inser trots det faktum, att när man står här i kammaren, när man driver politik, får man ta ansvar för helheten, även om det drabbar en själv.

Herr talman! Även om Dan Eriksson inte håller med om kopplingen att hembränningen har ökat, medan relativpriset på alkohol har sjunkit, är det sant. Det är det vi måste titta på. Precis som alla andra i ert parti pratar Dan Eriksson om att man måste ha kontakt med verkligheten. Detta är verkligheten. Relativpriset på alkohol har sjunkit. Hembränningen har ökat. Det har blivit lättare för ungdomar att få tag på hembränt samtidigt som det har blivit svårare att få tag på alkohol från Systemet, därför att man är hårdare emot langningen. Vi måst se de sambanden. Vill ni att ungdomar skall dricka mindre är inte sänkta priser den rätta metoden. Det är inte heller rätt metod att sälja alkohol mer lättillgängligt. Då är det lättare att få tag på. Det är inte bara de som har hamnat i ett riktigt missbruk som får alkoholskador och som kostar samhället alla dessa miljarder. Det är människor som är långt ifrån den lilla, lilla gruppen, men som är på väg dit. För att man skall hamna i ett missbruk måste man först ha ett bruk. Man måste ha ett ständigt ökande bruk för att hamna i missbruk. För att kunna minska bruket måste vi använda de metoder som vi känner och som vi vet fungerar. Priset är en av de metoderna. Det är det vi diskuterar här i dag. Alla de andra metoderna får vi diskutera i andra sammanhang, men i dag diskuterar vi priset. Jag tycker att det är bra om vi använder priset så att vi kan minska bruket.

Herr talman! Karin Pilsäter och Peter Kling har redan debatterat taxfree-försäljning på färjan till Gotland. Eftersom jag ändå offrade en timme i går, tänker jag hålla mitt anförande. Visst är Sverige fantastiskt. Sverige har blivit begåvat med ett underbart landskap med tidvis förträffligt väder. Vi har dessutom blivit begåvade med 270 mil kust och diverse öar. En av dessa öar heter Gotland. Där bor 57 000 människor som inget annat vill än att klara sig själva. Åtminstone har jag träffat bara sådana gotlänningar som säger så. Vet ni om att det kostar ca 300 kr. tur och retur för en fyrapersonsfamilj att åka till Åland från Stockholm? Det kostar ca 800 kr. tur och retur för samma familj att åka till Fredrikshavn i Danmark från Göteborg. Att åka till vår egen ö Gotland kostar 1 600 kr. tur och retur. Dessa priser har jag tagit reda på, så de priser som Karin Pilsäter sett i tidningen gällde för en person. De priser som jag har angett gäller alltså för en fyrapersonsfamilj med bil. När det gäller färjor till Finland och Danmark behöver inte staten gå in med några subventioner, utan dessa rederier klarar sig själva och går med strålande vinst. Gotlandslinjen måste få bidrag från staten med 140 milj.kr. för att inte biljetterna skall bli ännu dyrare än 1 600 kr. Vad beror det på att både fulare och sämre båtar till Gotland kostar mycket mer för de människor som skall till och från Gotland? Jo, det beror först och främst på att de andra färjelinjerna har tax freeförsäljning ombord. Man kan fråga sig: Hur dumma får vi svenskar egentligen vara? Skall vi verkligen straffa ut oss själva i det här landet? På något sätt älskar tydligen somliga att plåga sig själva och svenskar när man bara kan stilla sitt samvete med bidrag i alla dess former, som dessutom skall betalas av alla svenskar gemensamt, trots att man kanske aldrig kommer att sätta sin fot på Gotland. Tydligen vill vi också lösa andra länders interna problem före våra egna. Vi nydemokrater tycker att det är på gränsen till åtalbart att, när det finns möjlighet att undvika skattesubventioner, inte utnyttja det. Fram till år 2000 kan vi segla med taxfree om vi går med i EG. Skulle vi nu se till att taxfree-försäljning kom i gång snarast på Gotlandbåtarna, skulle vi inte bara få ett rederi, utan fler. Flera både svenska och utländska turister kommer att besöka Gotland. Dessutom kommer en stor del av konferens och nöjestrafiken som i dag går till Finland att gå till Gotland. Vi gör alltså en stor nationalekonomisk vinst genom att se till att Gotlandslinjen blir den nya kryssnings och konferenslinjen. Hela turistnäringen och för all del hela näringslivet på Gotland kommer att få ett uppsving, som vi har beräknat till 750 milj.kr. per år. Med tanke på att staten ger bidrag med ca 300 miljoner i regionalpolitiskt stöd samt 140 miljoner i biljettsubventioner, alltså nästan en halv miljard i bidrag från skattebetalarna, förstår förhoppningsvis alla att Sverige här kan göra en mycket god affär. Vi nydemokrater är förvånade över att inte de gotländska riksdagsmännen driver denna fråga hårdare i riksdagen. Det kan väl inte vara så illa att båda dessa riksdagsmän tillhör nykterhetsförening och nykterhetsivrarna i riksdagen? Om så är fallet, kan vi bara beklaga att den svenska dubbelmoralen visar sitt rätta ansikte. Vad kan det vara för skillnad på att ta sig en drink ombord på en färja på väg till ön Åland och att ta sig en drink ombord på en färja på väg till ön Gotland? Herr talman! Peter Kling har redan yrkat bifall till vår reservation, men för säkerhets skull yrkar jag bifall till reservation nr 2 under mom. 3 i SkU25.

Herr talman! Att fixa taxfree-försäljning på Stockholms skärgårdsöar skulle jag gärna ställa upp för. Det är tydligen vad Karin Pilsäter vill för att lösa deras regionalpolitiska problem. Men vi vill inte alls folk skall supa sig fördärvade på Gotlandsbåtar, utan vi försöker ändra trafikströmmen, så att den går till Gotland i stället för till Åland. Det är vad vårt resonemang går ut på. Som jag sade i mitt anförande kan jag inte förstå varför det skulle vara till mer skada att ta sig en drink på väg till Gotland än att ta sig en drink på väg till Åland.

Herr talman! Jag kan bara påpeka att jag vet att min vän Rolf Clarkson, som sitter här bakom mig, och den moderata partiledningen åkte till Åland på en partikonferens helt nyligen. Man lade alltså sitt partis pengar på en färja till Åland i stället för att förlägga konferensen till ön Gotland. I det senare fallet hade de pengar som Moderaterna vill ha in i statskassan stannat i Sverige och inte gått till utlandet. Vi vill alltså öka turistexporten till Gotland. Vi var sju åtta nydemokrater på Gotland i förra veckan och fick redovisade för oss hur turisttrafiken har minskat speciellt på Gotland. Vi vill öka omsättningen på Gotland med 750 miljoner. Detta har en ekonom räknat ut för oss.

Herr talman! Jag har tagit till orda här, eftersom jag anser att jag har ganska stor erfarenhet av människors alkoholbruk. Som kvarterspolis har jag upplevt hur dessa problem så att säga kommer en in på livet. Man talar ofta i debatten om att det här med alkhol är ett ungdomsproblem. Jag ser det som ett vuxenproblem och ett samhällsproblem. Just genom att man lägger så höga skatter på alkohol blir det precis så som Dan Eriksson tidigare sade, nämligen att man grundar hemma. När man skall gå ut på krogen eller något dansställe, köper man hem och sitter hemma och dricker innan man går ut. Det händer inte alltför sällan att t.o.m. mamma tar med sig en liten fickplunta i väskan för att kunna öka på det hela. Detta gör man för att det är så dyrt på alla näringsställen. Det här ser ungdomarna och får därigenom fel signaler. Alltså: När det är fest skall man se till att köpa ut mycket, och det som man inte hinner dricka upp tar man med sig ut på stan. Sådan är signalen. Vänstern säger att man skall minska alkoholbruket. Men det minskas inte genom förmynderi. Man bunkrar inför helgen för egen del och för att det eventuellt kommer gäster. Man bunkrar innan man åker ut till sommarstugan, eftersom den kan ligga långt ute på landet. Det kan vara ungefär som i den berömda monologen, då någon står på perrongen och ropar: Tag med dig både det ena och andra för det kan vara väldigt vårt att få tag på det där ute i bushen. Man köper alltså ut innan man åker ut på landet. Karin Pilsäter gav en provkarta på alkoholbruket. Alkohol är ett nervgift, samtidigt som det är världens mest socialt accepterade drog. Därför gäller det att kunna umgås med alkohol. Trots höga skatter på alkohol och hårda restriktioner, dör det etyliker före 30 års ålder på våra sjukhus. Det är sättet att konsumera alkohol som är det avgörande. Om man sänker skatter och moms på försäljningen i restauranger och pubar, kan de som är ensamma på grund av familjesplittringar och annat gå ut och ha ett socialt umgänge tillsammans med denna dryck, som är socialt accepterad. Då märks eventuella problem, och man kan sätta stopp och säga att han eller hon är välkommen tillbaka nästa dag för att snacka vidare. Det är bättre än att denna ensamma människa skall köpa ut från systemet och sitta hemma i lägenheten och dricka för att dränka sina sorger. Lars Bäckström vet inte riktigt vad han talar om. Jag talar inte om studentkuriosa, utan om någonting som jag under 20 år har arbetat med bland alla slags människor. Det förekommer missbruk av alkohol i såväl akademikerhem som arbetarhem. Det enda som möjligen skiljer är märkena, men procentsatsen i spriten är densamma. Dessutom förekommer det väldigt mycket hyckleri när det gäller alkohol. Om man ställer sig utanför en systembutik och tittar, ser man hur människor går in och sedan kommer ut med t.ex. ICA eller Konsumkassar, trots att de har handlat på Med så höga skatter på alkohol blir det ännu mindre pengar över till mat för alkoholisten. Eller också gör man som en lokal alkoholist som kallas för Lill-Jocke och som jag känner till brukar göra. Han har löst problemet genom att i stället gå till macken och köpa rödsprit, eftersom han inte har råd att köpa alkohol på Systemet. Gotlandsfärjorna vill jag säga följande. Om jag inte är alldeles fel underrättad har man taxfreeförsäljning på båtarna som går till den tyska ön Sylt. Det verkar inte vara något problem med det, och det är många turister på Sylt, vilket gynnar företagarna och krogarna där. Båtarna går inom landet, så det kan inte vara något stort problem. Karin Pilsäter sade att man har en principiell inställning till detta. Men jag kan hålla med Kenneth Attefors. Han sade: Om man ändå skall dricka alkohol, vad spelar det då för roll om man dricker den på väg till Åland eller till Gotland? Det är faktiskt mycket smartare att behålla inkomsterna inom landet än att skänka dem utomlands.

Herr talman! Det är bra att vi är överens om att krogpriserna är ett problem. Jag kan hålla med om att det inte bara är skatterna som är ett problem, utan att restaurangerna tar ut en ganska stor vinst. Men vi föreslår att krogägarna skall kunna köpa in alkoholen till grossistpris. Vi anser även att restaurangmomsen skall sänkas så att det blir billigare för folk att gå ut och äta. Då kanske det skulle finnas anledning för fler människor att starta restauranger, så att det blir fler restauranger. Då skulle det bli ett annat kulturutbud i och med att konkurrensen ökar. I Stockholm är det konkurrens t.ex. på öl. Priset varierar mellan 20 kr. och 50--54 kr. Om den konkurrensen fanns ute i övriga landet även när det gäller restaurangnäringen, skulle det säker bli fler restauranger, och fler människor skulle ha råd att gå ut och äta på restaurang.
Herr talman! Detta bevisar att det är vi som har rätt, nämligen att detta inte har med skatten att göra. Det är inte de sista kronorna på ölen, som redan kostar 20 kr., som är det som avhåller folk från att gå ut, utan det är många andra faktorer. Jag tycker att vi skall försöka se till att så gott det går ändra på folks alkoholvanor, så att totalbruket minskar. Då behöver vi ha en hög alkoholskatt. Vi människor tänker nämligen inte bara med känslor och annat, utan vi tänker en hel del med plånboken. Om det kostar mycket, blir det färre inköp.

Herr talman! Jag hade inte anmält mig till denna debatt, eftersom jag trodde att vår representant i utskottet skulle klara den, och det har hon gjort alldeles utmärkt. Jag har emellertid noterat att 25 % av nydemokraternas riksdagsgrupp har varit uppe i talarstolen. Det måste väl innebära att detta är en mycket viktig fråga. Jag studsade verkligen till när jag lyssnade på debatten. Vad har nydemokraterna mot Åland? Min hustru är född på Åland. Därför har jag mycket positiva känslor för Åland. Peter Kling försökte utveckla denna debatt till någon form av allmänpolitisk debatt. Det är uppenbart att nydemokraterna har en annan syn på alkoholskatten än övriga i kammaren. Nydemokraterna menar att vi skall använda alkoholskatten som ett instrument för att få in så mycket pengar som möjligt till statskassan och för att vi med hjälp av en styrning av alkoholskatten skall få för olika effekter, t.ex. ökad handel på Gotland. De övriga partierna i kammaren anser att alkoholskatten skall användas för att begränsa alkoholkonsumtionen. Det primära i denna fråga är ändå alkoholskadorna. Världshälsoorganisationen har som målsättning att alkoholkonsumtionen skall minska med 25 % fram till år 2000, därför att man har sett ett samband mellan alkoholskador och alkoholkonsumtionens storlek i ett land. Det finns några instrument som man traditionellt har använt för att hålla alkoholkonsumtionen nere. Det är prisinstrumentet, tillgängligheten och informationen. Av det som Peter Kling sade förstår jag att nydemokraterna underkänner prisinstrumentet. De tror inte heller att tillgängligheten har någon betydelse när det gäller alkoholkonsumtionen. Däremot tycks vi vara överens om informationen. Jag noterar att nydemokraterna liksom kristdemokraterna anser att familjepolitiken har en mycket stor betydelse när det gäller att begränsa alkoholkonsumtionen. Jag delar också nydemokraternas uppfattning att man skall göra det roligt att träffas och vara ute tillsammans. Men jag tror att man har roligare utan alkohol än med alkohol. Man har i alla fall roligt betydligt längre. Som ett resultat av mellanölsvågen, som svepte över landet när jag var i 30-årsåldern, stod en del av mina kamrater arbetsoförmögna och gungade på torget. Nu har jag kommit upp i den åldern då en del börjar falla ifrån. Jag skrattar fortfarande gott i min ålder. Jag tror därför att man utan alkohol kan ha det roligt längre. Peter Kling talade om mörkertalet. Det är alltid svårt att fastställa mörkertal. Så länge jag har levt har man ansett att hembränningen nog har varit betydligt större än nykteristerna har ansett. Jag som är litet äldre än Dan Eriksson i Stockholm kan alltså notera att han säger att när han var ung var det svårt att få tag i hembränt. Men även på den tiden ansåg de som tyckte att alkoholskatten var för hög att det var god tillgång på hembränt. Det är mycket bra att få en del sådana rapporter utifrån verkligheten. Att konsumtionen trots allt skulle ha ökat på grund av mörkertalen strider de observationer mot som görs när det gäller alkoholrelaterad dödlighet. Därefter har det skett en minskning, och utvecklingen följer, med några års förskjutning, relativt väl utvecklingen av den alkoholförsäljning som man kan mäta. Nydemokraterna tror ju på informationens betydelse. Jag noterar att man har en märklig uppfattning om vad vi sysslar med i den här kammaren: vi sitter och sover, vi har huvudet i sanden, vi tror inte att det finns gift i brännvinet -- och Dan Eriksson i Stockholm tyckte att vi borde upplysa och slå gift i brännvinet.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

Herr talman! För den som har alkoholproblem, herr Staaf, kommer spriten aldrig upp i sitt rätta värde, hur mycket skatt man än lägger på den.

Herr talman! Har man alkoholskatter, så är det klart att de som konsumerar får vara med och betala. Men alkoholhanteringen är faktiskt inte alldeles gratis för samhället. Man kan ha olika uppfattningar om vad alkoholhanteringen kostar samhället. En del påstår att den kostar 100 miljarder. Vi vet i alla fall att alkoholskador -- hanteringen av alkohol -- förorsakar kommuner och landsting en kostnad på ungefär 4 skattekronor. Jag tycker då att det är rimligt att man också använder en del av alkoholskatterna till att täcka dessa kostnader -- och det räcker de faktiskt ändå inte till för.
Herr talman! Harry Staaf nämnde förut att jag ville få det här med alkoholen till en allmänpolitisk debatt, och det är fel. Själv har jag talat om alkoholskatter och ''tax free'' vid resor till Gotland och på färjelinjen mellan Simrishamn och Allinge. De sakerna berörs faktiskt i det här betänkandet, så Harry Staaf har alltså fel när han säger att jag vill få detta till en allmänpolitisk debatt. Sedan kom vi in på frågan om Åland. Harry Staafs fru kommer visst från Åland, och det är ju roligt i och för sig. Jag känner också folk som bor där, och även folk som bor i Finland. Men jag anser fortfarande som svensk att vi skall stimulera svensk ekonomi och turism i stället för finsk, tysk och dansk. När det gäller prisinstrumentet vet vi alla, även Harry Staaf innerst inne, att den svarta marknaden har ökat på grund av detta. Vi har fått större kvantitet tax free-köp, större illegal hantering av sprit och större hembränning. I fråga om tillgängligheten tror jag att det är rätt väg på sikt att alkohol skall få säljas i livsmedelsbutiker. Här gäller det också för oss familjefäder att ta vårt ansvar -- att lära barnen att det är lika naturligt med en flaska whisky och en öl som med en ostbit och en korv. För mina barns skull vill jag se att de lär sig den här kulturen. När de går i en livsmedelsbutik skall de se att här finns osten, här finns brödet, här finns ölet, här finns korven, och här finns spriten. Det är alltså en kulturell förändring jag vill se. Jag har tidigare talat om -- och jag tar upp det igen -- att hemmen är oerhört viktiga instrument när det gäller alkoholbekämpningen. Både Harry Staaf och jag själv vet att om hemmen fungerar, om man har en harmoni där, så minskar risken för att vi får fler alkoholister. Harry Staaf sade att tillgängligheten inte har ökat markant när det gäller hembränningen. Nu har man faktiskt gjort undersökningar både i Skåne och i norr. Många elever har t.o.m. sagt att ''det är lättare att få tag i hembränt än att köpa en burk Coca-Cola''. Nog ligger det något i vad våra ungdomar säger.
Herr talman! Ja, Peter Kling, det stämmer att prisinstrumentet har begränsad användning så till vida att om man höjer priset för mycket, finns det risk för att man stimulerar den illegala hanteringen av alkohol. Men Karin Pilsäter har ju försökt förklara för er att alkoholpriserna faktiskt relativt sett har sjunkit, samtidigt som ni påstår att hembränningen har ökat. Då behövs det naturligtvis mer information. Tillgängligheten har faktiskt ganska stor betydelse för alkoholkonsumtionen. I Finland ökade man för några år sedan antalet försäljningsställen, och då ökade också alkoholkonsumtionen. I USA har ungefär en tredjedel av staterna monopolverksamhet när det gäller alkoholförsäljningen, och man tycker sig kunna notera att alkoholkonsumtionen i de staterna är något lägre än i de stater som inte har monopol på försäljningen. När det gäller familjen och dess roll är vi överens,
Herr talman! Harry Staaf sade att vi inte har ökat våra priser på Systemet i takt med inflationen. Men det är ändå en markant skillnad. En liter på Systemet kostar mellan 250 och 300 kr., och en liter hembränt kostar 10 kr. Sedan kom Harry Staaf in litet på förhållandena i USA. Jag har själv varit där några gånger. Där har de på många ställen den kultur som jag efterlyser. Jag har varit på US Open och på flera andra idrottsevenemang. Där kan man köpa korv och hamburgare, och man kan köpa öl, gin och tonic, osv. Men inte ser vi några berusade människor på idrottsevenemang i USA. Där har man den mentalitet som vi i Ny demokrati efterlyser; man hanterar alkoholen på ett helt annat sätt. Det är därför som vi i vårt parti så mycket proklamerar att vi skall ge folk chansen -- men hjälpa dem på traven genom att tala om, som Harry Staaf säger, att det är ett gift som bryter ned kroppen om man hanterar det fel, och likaså att det kostar samhället mycket pengar. Tala om det här för Svensson -- i stället för att sätta pekpinnen på näsan, höja priserna och låsa in spriten, för det får motsatt effekt, jag lovar Harry Staaf det. Släpp på sikt alkoholen fri, men gå samtidigt ut med information om de här punkterna som jag har tagit upp. Då får vi kanske ett mjukt samhälle och ett mjukare drickande i stället för den kraftiga berusning, den redlöshet som förekommer hos många ungdomar när vi är utomlands, och även på våra restauranger och dansställen i Sverige.
Herr talman! Gör man det här bara till en fråga om pris och skatter, och om att man kan få sprit billigare om man bränner hemma själv -- då kan vi snart sluta med Systembolaget över huvud taget. Jag tror nog, Peter Kling, att vi får koppla ihop dessa aspekter med de skador som alkoholkonsumtionen ändå medför, och det ansvar som vi politiker faktiskt har för statens kostnader för sjukvård och annat. Ni i Ny demokrati, som är duktiga på information i övrigt, bör försöka hjälpa till att informera om alkoholens skadeverkningar och om varför vi bör ha en begränsad konsumtion i landet.

Herr talman! När vi kommer med i den europeiska gemenskapen, Dan Eriksson i Stockholm, och också Finland gör det, kommer det att bli likställighet mellan Åland och Gotland. Det hoppas jag att vi snart kan få till stånd. När det gäller konsumtionens storlek, Dan Eriksson, finns det knappast någon som anser att han har en konsumtion som är större än vad han tål. Men uppenbart har en del en sådan konsumtion. Vi har väldigt lätt att se när andra har en för hög konsumtion. Den alkoholpolitik som vi har här i landet är inte så förfärligt besvärlig för konsumenten. Den försvårar inte särskilt mycket. Det är en sak som vi kan tåla om den får avsedd effekt. Däremot kan jag hålla med om att det ibland kan vara litet bekymmersamt för vissa krögare, men för svensken i gemen är det inte något större bekymmer med vår alkoholpolitik.

Herr talman! Jag är en av motionärerna bakom en motion om tobak. Vi har där yrkat om en särskild hälso och sjukvårdsavgift på tobaksvaror. Trots att utskottet föreslår avslag på vårt yrkande är jag inte alltför bedrövad. Det beror på att vi räknar med att komma igen i denna fråga. Tobaksbruket och de skador och verkningar som det har i vårt land, bl.a. inom sjukvårdssektorn, är en stor fråga. De problemen är stora och viktiga att ta tag i, och det finns därför skäl att återkomma, vilket vi också kommer att göra. När det gäller alkoholskatten, som har diskuterats i dag, har det här sagts många kloka ord av tidigare talare. Det har också föreslagits en del saker som jag tycker är mindre kloka. Vi har olika åsikter. Men vilka åsikter vi än förfäktar kan vi inte neka till att det finns en del negativa konsekvenser i många människors liv och i hela vårt samhälle. Det förekommer medicinska skador, arbetsskador och trafikskador. Detta är skador som inte kan negligeras, eftersom de är stora och många. Vi kan heller inte blunda för att alkohol är en faktor vid många brott. Men de mest tragiska konsekvenserna är ändå de mänskliga förlusterna. Det är ond bråd död, sjukdom och många år i misär som kan vara total. Det är inte bara ekonomiska tillgångar som man förlorar, utan även intellektuella resurser och människor som stått en nära. Dessa problem måste angripas på något sätt. Man har här i dag talat om prisinstrumentet. Prisinstrumentet är viktigt, och vi måste använda det, åtminstone än så länge. Jag tror inte att vi kan plocka bort det inom överskådlig tid. Tillgängligheten är också en mycket viktig faktor som man här har hänvisat till, och det är även informationen. Det gläder mig att Ny demokrati liksom vi anser att information är viktig. Men vi har nu informerat under många år och talat mycket om hur farligt det är. Man måste nog tyvärr erkänna att informationen har gett dålig effekt. Vi borde ge information som ger insikt, och det har vi tydligen inte gjort. Vi måste sprida insikten att våra barn och ungdomar är värda att skyddas från alkoholens skador. Egentligen kan inga uppoffringar från vuxenvärlden vara för stora när det gäller att skydda barnen. Jag tänker på barn som växer upp i missbrukarhem, och jag tänker på barn som föds skadade. Det, om något, bevisar väl att informationen inte har lett till insikt. Om inte informationen leder till insikt är den till stor del meningslös. I dag har debatten till en del handlat om statens inkomster, och det är i och för sig viktigt. Men det är ännu viktigare att tala om statens, samhällets, förluster i dessa sammanhang. Jag tycker att det är viktigt att minska alkoholbruket med hjälp av prisinstrumentet. Alla undersökningar som har gjorts hittills talar för att det är så. Jag tror att det är viktigt att ge information. Men den måste ge insikt och ändra attityderna -- kanske till vissa delar attityderna hos oss i ''förbudsmaffian''. Det känns litet ärekränkande att kallas maffia. Jag vill påpeka en sak. Det har nämnts att familjen har stor betydelse. Det har gjorts flera undersökningar vars resultat pekar på att barn som lär sig att dricka alkohol hemma i fortsättningen dricker mer än vad barn gör som kommer från hem med en mer restriktiv hållning. Karin Pilsäter har tidigare påpekat detta. Jag tycker att detta är mycket anmärkningsvärt och att vi bör ta till oss av det. Vi vill ju skydda barn och unga. Det finns kanske skäl att arbeta mer med dessa frågor och kartlägga vad som behöver göras. Någon sade att vi skulle se på Europas karta. Ja, det är viktigt. Men jag tycker att det är ännu viktigare att vi ser på barnen och deras framtid. Där tycker jag inte att några insatser är för stora. Jag tror att prisinstrumentet än så länge är något vi bör och skall använda. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.